Fru talman! Lagutskottets betänkande angående konsumentpolitiska frågor behandlar ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Antalet indikerar att detta är intressanta och viktiga frågor inte bara för denna kammare utan även för människorna utanför. Fru talman! Vi har en moderat reservation, nr 3, till vilken jag yrkar bifall. Vi har av skäl som jag strax återkommer till begränsat oss till att redovisa vår avvikande mening i särskilda yttranden rörande behandlingen av de andra moderata motionerna. Vi har nämligen konstaterat att behandlingen av motionerna rörande konsumentfrågor blir lite rumphuggen, eftersom regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag om framtida konsumentpolitik. Mycket av det som vi talar om här i dag kommer att behandlas i kommittén, förhoppningsvis också innehållet i de moderata motionerna. Jag är nominerad att ingå i denna kommitté, och jag ser fram emot arbetet. Uppgifterna klingar skönt i ett moderat öra: "trygga konsumenter med starkt inflytande över sin vardagssituation". Moderata samlingspartiet har den uppfattningen att de regler som är till fromma för "trygga konsumenter med starkt inflytande över sin vardagssituation" är bra regler. Vi har också den inställningen att det är bra med starka konsumenter. Sedan har vi olika uppfattning om vad som gör en människa och en konsument stark. Jag anser t.ex. att konsumenter inte alls är starka i planekonomi. Där är det styrda produktioner och distributioner som bestämmer. Bilder på socialismens köer finns på allas näthinnor. Många här i kammaren kanske föredrar att blunda för dessa bevis på vad avsaknaden av fri marknad och köpenskap kan ställa till. En marknadsekonomi gör konsumenterna starka och mäktiga nog att välja och att välja bort. Fasta spelregler och konkurrens på lika villkor är en förutsättning för att en marknadsekonomi skall fungera. Att medborgarna är bäst lämpade att fatta beslut som rör deras egen situation borde vara självklart för alla politiker, även när det gäller konsumentfrågor. Fru talman! Socialdemokraterna är mästare på att överta eller beröva medborgarna deras ansvar och befogenheter. Det kan låta människovänligt, men det är det inte. Det är ett maktmedel att "omhänderta" medborgare. Känn efter själva! Håll vänsterhanden över höger handled! Det är ett praktiskt omhändertagande. Vad kan ni göra med er högerhand? Vad skulle ni kunna göra med er högerhand? Stopptecknet! Ni kan säga: Stopp! Låt mig lära mig att klara mig själv och fatta mina egna beslut. Vi moderater har ihärdigt påvisat att människorna förminskas och omyndigförklaras i och med att konsumentens kraft och styrka skall gå genom offentliga institutioner och offentligt finansierade och dominerade konsumentorganisationer. Påfallande många människor börjar förstå att vi har rätt. I ett socialistiskt styrt samhälle måste man orka bry sig för att själv kunna ta initiativet från den massiva maktapparaten. Det är kanske därför vi i Sverige har så få fria konsumentorganisationer med underifrånperspektiv från medborgarna själva. En del tycker tyvärr fortfarande att det är bekvämt med en stor maktapparat som tar hand om dem, så att de inte behöver ta hand om sig själva. Det är en naturlig passiviseringsmekanism som lägger sig som en våt filt över initiativ, engagemang och intresse. I ett friskt, sunt demokratiskt samhälle är konsumenten själv intresserad av sin rättsliga ställning när det gäller den egna hälsan och säkerheten. I ett friskt, sunt demokratiskt samhälle är konsumenten själv intresserad av miljöns hållbara utveckling. I ett friskt, sunt demokratiskt samhälle är konsumenten själv kapabel att ställa krav och vara motpart i varje ögonblick av en köpsituation då det inte kan stå en socialdemokratisk riksdagsledamot bakom och peka finger åt motparten eller då inte någon i horden av tjänstemän från Konsumentverket kan följa med till affären. Denna mastodontmyndighet, fru talman, har enligt vår mening alldeles för omfattande och disparata uppgifter, vilket leder till en splittring av verksamheten och en trubbighet i de enskilda ställningstagandena. Därför vill Moderata samlingspartiet att verkets ansvarsområde slimmas. Myndighetsuppgifterna bör skiljas ut, och övriga verksamheter bör privatiseras. Vi vill begränsa Konsumentverkets verksamhet till förmån för frivilliga och oberoende konsumentorganisationer. De konsumentorganisationer som finns är som regel samtidigt producenter eller distributörer med egna köpställen. Detta komplicerar den enskilda medlemmens situation. Vi anser att regeringen borde kunna stimulera fria organisationer byggda på människors egna engagemang och kraft. Fru talman! Jag har hittat en verksamhet: Konsumenter i Samverkan - Underverket. Av dess information framgår att vi alla - hushållen och konsumenterna - är näringslivets drivmedel och uppdragsgivare. Det vi köper kommer att produceras, inget annat. Jag säger: Bravo! Fler sådana! Vi tycker också att skolan i undervisningen inom t.ex. ekonomi och hushållslära bör öka medvetenheten i konsumentfrågor. Genom att ge barn och ungdomar en bra och adekvat konsumentkunskap lägger man en grund för en livsstil som står i samklang med en hållbar konsumtion och utveckling. Samtidigt lär sig barnen att ta till vara och försvara sina rättigheter och skyldigheter som konsumenter. Fru talman! Vi har också i vår motion uppmärksammat produktsäkerhetslagens tillkortakommanden vad gäller offentligt producerade tjänster. Där har vi vår reservation, som jag redan har yrkat bifall till. Redan då lagen ändrades till att gälla offentliga varor ansåg vi moderater att den också skulle omfatta offentliga tjänster. För konsumenter och producenter är det viktigt att lika regler gäller. Ur konkurrensneutralitetssynpunkt är det mycket anmärkningsvärt att offentliga tjänster undantas. På denna punkt har vi ett av regeringens stödpartier med oss, nämligen Miljöpartiet. Jag skall göra vad jag kan för att kommittén också skall ta initiativ till att ändra produktsäkerhetslagen i enlighet med vår motion. Alltför många föräldrar, fru talman, är t.ex. tvungna att anlita kommunal barnomsorg, även om det föreligger bristande säkerhet för barnen, även om knivar ligger framme eller om kemikalier inte förvaras tillfredsställande. Barnen kan till och med skadas eller bli sjuka på grund av ohälsosamma lokaler. Högsta domstolen har hjälpt oss på traven genom att slå fast att det föreligger ett ömsesidigt förpliktande avtal mellan barnens föräldrar och kommunen. Detta om något borde föranleda en ändring av produktsäkerhetslagens paragrafer rörande tjänster. Fru talman! Konsumentpolitiken diskuteras livligt i EU. Den 3 november 1998 ägde ett rådsmöte rum i Bryssel i detta ärende. Vi har nyligen fått information med posten. Symtomatiskt nog har Sverige begärt att inte bara konsumentorganisationer utan även offentliga organ, såsom statliga myndigheter, kan delta i projekt och erhålla medel. En motion av fyrtio har bifallits. Det gäller en motion väckt av Barbro Westerholm, Folkpartiet. Denna motion tillstyrktes av oss moderater och av övriga borgerliga partier. Detta bäddade för ett bifall, och det är jag glad för. Det visar sig att Riksdagens revisorer redan 1996 överlämnade en promemoria där man konstaterade att det måste råda stor förvirring bland konsumenterna om innebörden av epiteten legitimerad, auktoriserad och godkänd, t.ex. vad gäller sjukvårdspersonal, revisorer och mäklare. Jag förstår inte hur lagutskottet kom runt detta faktum därefter. Jag väntar nu på ett förslag med tydligare lagstiftning. Fru talman! Jag har redovisat Moderata samlingspartiets argument i konsumentfrågor. Vi är tydligen ensamma om att uppfatta att vi politiker inte skall styra i människors liv. Den enskilde medborgaren skall själv hålla i rodret till sitt eget liv. I EU är subsidiaritetsprincipen praktiskt använd. Där är det viktiga att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt och så ofta som möjligt av medborgarna själva. Jag är övertygad om att det finns sådana ställningstaganden i fler av våra systerorganisationer, t.o.m. i de socialistiska partierna.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

30 år senare, 1981, vägde hon 49 kg och var Idealbilden har förändrats och pressen på unga att följa de nya idealen har aldrig varit större. Trådsmala modeller, håglösa blickar - bilden sätts av vad som är inne, vad som är rätt. Många unga flickor ser de stora klädföretagens annonser och påverkas. Några kilo smalare blir 10-15 kg magrare. Förlorad kontroll, anorexi, bulimi är en del av vår vardag. Vi lever i en kroppsfixerad kultur, där ditt yttre jag är oerhört viktigt, särskilt som ung människa. Annonserna med de smala modellerna följs upp med artiklar i veckotidningar, med bantningstips och reportage om plastikoperationer. Inget säljer så bra som just detta. Budskapet är klart: Ingen duger som den är. Konsekvenserna: Ett folkhälsoproblem. Det här är bakgrunden, fru talman, till att vi har yrkat en ändring i marknadsföringslagen av innehåll att det skall anses vara otillbörlig marknadsföring att marknadsföra produkter på ett sätt som påverkar folkhälsan negativt. Jag tycker att det inte räcker med den frivilliga sanering som man talar om från tid till annan när det gäller dålig marknadsföring. Det här är ett ämne som är uppe varje år, oftast är det mer fokuserat på den direkta könsdiskriminerande reklamen. Men de här tingen är uppe från tid till annan, och jag tycker inte att man ute kan se någon särskilt positiv tendens, snarare tvärtom. Utskottet avvisar motionen med åberopande av att man bör avvakta vilka effekter som kan uppnås genom förstärkning av egenåtgärdssystemen. Man måste vara väldigt naiv om man tror att man på något avgörande sätt påverkar de kommersiella krafterna genom självsanering när man inte har några som helst sanktioner. Nog har vi väl alla reagerat på det sätt på vilket reklamen utformas. Det är inte bara de anorektiska modellerna, som ser ut som om de inte har ätit på flera år, som är beklämmande. Det är alla möjliga andra former av reklam som är stötande. I dagarna får vi nu uppleva TCO:s reklamkampanj. Den är på sitt sätt ett ganska bra exempel på att det egentligen inte finns några spärrar. Det finns inga regler. Ändamålet helgar medlen. Man värjer sig genom att motivera sin kampanj med att man väcker uppseende, och sedan skall man diskutera bakomliggande problem som har någonting med kvinnorna att göra, jag vet inte riktigt vad. Jag undrar hur många som egentligen bryr sig om det. I stället kränker man andra värden som vi håller högt i en civiliserad och väl utvecklad kultur. Jag tror att det är dags för oss som lagstiftare att våga sätta ned foten. När vi har sådana konkreta tydliga ting som vi inte tycker om skall vi helt enkelt lagstifta. Det finns en tendens i Sverige att vi lagstiftar så generellt att det inte träffar de enskilda fallen. Det blir liksom ingen konkret lagtillämpning. Det här folkhälsoproblemet tycker jag är ett exempel. Det är någonting som Vänsterpartiet också har uppmärksammat, så särskilt originellt är det inte. Man kunde alltså få en ganska enkel skrivning i lagen efter de linjer som vi har föreslagit i stället för att avvisa och hänvisa till allmänna utredningar, frivilliga åtgärder eller vad det kan vara som möjligen kommer att medföra någonting om många år. Det är inte så svårt att ta det steg för steg och därigenom uppnå en högre kvalitet i framför allt vårt offentliga rum, ett rum där vi alla måste vistas och där vi inte kan värja oss för olika yttringar som vi i och för sig inte vill ta del av. Med detta är jag klar på denna punkt, fru talman.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Centerpartiets reservation nr 2. I motion So371 föreslår vi att regeringens snarast i särskild ordning bör se till att en livsmedels-FASS kommer till stånd. Det spörsmål som tas upp i motionen berörs visserligen till viss del av det pågående utredningsarbetet rörande märkning av livsmedel, men vi anser ändå att uppmärksamheten i direktiven inte har varit tillräckliga. Av det skälet föreslår vi detta. Dagens konsumtionsutbud ställer stora krav på oss konsumenter för att kunna göra rätt val anpassat till plånbok, funktion och miljö. Konsumentorganisationerna har därför en viktig roll att bistå oss med information och opinionsbildning. Riksdagens mål för konsumentpolitiken, som också Centerpartiet står bakom, syftar bl.a. till att stärka konsumenternas ställning på marknaden och att hälsa och säkerhet skall skyddas. Vi anser också att konsumentfrågor även i fortsättningen skall kunna drivas av både stat, kommun och privata organisationer. Vi avstyrker därmed en privatisering av Konsumentverket. Medvetna och kunniga konsumenter förutsätter en väl fungerande konsumentpolitik och en aktiv konsumentrörelse på bred front. Det konsumentpolitiska arbetet skall också särskilt inriktas på hushållens baskonsumtion. Under hela 1900-talet har konsumentengagemanget funnits i vårt land och utvecklats till en stark rörelse. Konsumentpolitiska riktlinjer har fastställts vid ett flertal tillfällen, och arbetet fortsätter i takt med att nya produkter och tjänster tas fram. Det senaste som hänt är tillsättandet av en parlamentarisk kommitté med uppgift att korrigera konsumentpolitiken inför ett nytt sekel samt integrering i EU. Avsikten är att en omfattande utredning kommer att genomföras i ett tydligt EU-perspektiv. Men redan nu kan vi i betänkandet läsa att det skall vara möjligt att bibehålla och utveckla nivån på svensk konsumentpolitik. Det är en bra utgångspunkt. Angående könsdiskriminerande reklam kan jag instämma i att det inte hör hemma i dagens syn på jämställdhet. Diskriminerande reklam är i dag inte förbjuden i lag, men anses oförenlig med god affärssed. För att stävja diskriminerande reklam i dag kan ingripanden göras av näringslivets egna etiska råd. Enligt uppgifter har rådet, ERK, prövat ca 1 700 anmälningar. Av dessa har ca 10 % lett till fällande uttalanden. Dessa ställningstaganden, som innebär att en marknadsföringsåtgärd anses könsdiskriminerande, offentliggörs. Syftet med detta är att verka förebyggande. Med hänvisning till att en delegation tillsatts under hösten 1998 med uppgift att lämna ett förslag i maj 1999, delar jag utskottets hållning att i dag avvakta. Delegationens mål är att näringslivets egenåtgärdssystem skall förstärkas. Att arbeta i förebyggande syfte är att föredra i det här läget. Att gå lagstiftningsvägen skulle kräva en grundlagsändring. Vi är i dag inte beredda till det. Även förbud mot all reklam för alkohol och tobaksprodukter är föremål för beredning inom Regeringskansliet. Det finns två betänkanden och ett EU direktiv. Vi i Centerpartiet har valt att invänta utredningsmaterialet innan ett ställningstagande görs. Alltfler konsumenter vill köpa miljövänliga produkter. Ett av de viktiga skälen måste vara att skydda medborgarnas hälsa. Vi anser därför att det skall vara möjligt att läsa vad livsmedlen innehåller. Vi föreslår därför att en livsmedels-FASS införs, som anger användningsområde, effekter, biverkningar, acceptabla resthalter och annan för konsumenten viktig information. Tack vare den ökande frihandeln kommer vi att ställas inför nya frågeställningar. Den fria rörligheten kan medföra billigare produkter men också en större produktosäkerhet för konsumenterna. Dessa frågor måste i fortsättningen finnas högt på dagordningen i förhandlingarna med övriga EU. Tack vare IT kan företag och konsumenter lätt mötas över nationsgränserna. I takt med att handeln ökar, ökar emellertid också behovet av att finna gemensamma regler. Konsumentpolitiska handlingsplaner inom EU kommer under våren att diskuteras och förnyas. I de förhandlingarna kräver vi i Centerpartiet att våra svenska företrädare skall ta till vara konsumenternas intressen på EU-nivå.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Konsumentpolitiska riktlinjer har fastställts av riksdagen vid fyra tillfällen. De nuvarande reglerna tillkom år 1995. Målen för konsumentpolitiken är att hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina resurser effektivt. Konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden, och konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana produktions och konsumtionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta är viktiga mål som innebär att konsumenternas ställning hela tiden förbättras. Bra konsumentpolitik är något som verkligen gynnar den enskilde konsumenten. Den inriktningen har socialdemokratisk konsumentpolitik, vilket tydligt framgår av de mål jag nyss nämnde. Den utskopning som Berit Adolfsson ägnade sig åt i sitt inlägg gjorde mig minst sagt upprörd. Det var inte många av dem som jobbar med offentlig konsumentpolitik som fick godkänt. Det var skamligt! I början av januari 1999 beslutade regeringen att det åter var dags att förnya och förstärka svensk konsumentpolitik. Utredningsuppdraget är att utforma en konsumentpolitik som håller in i det nya seklet. De direktiv som utredningen har att arbeta efter är verkligen omfattande. Många av de motioner som behandlas i dagens betänkande kan med lätthet hänvisas till utredningen. En parlamentarisk kommitté har fått i uppgift att lämna förslag om hur den framtida konsumentpolitiken skall kunna ge människor förutsättningar att känna sig trygga som konsumenter och ge människor ett starkt inflytande över sin vardagssituation. Dessutom skall konsumentpolitikens långsiktiga mål och prioriteringar identifieras. EU-perspektivet, liksom det nordiska samarbetet, skall vara en viktig bas. Låt mig citera en del av direktiven: Kommittén skall göra en utvärdering och en översyn av de konsumentpolitiska målen. Vid behov skall kommittén föreslå hur målen kan utvecklas och förbättras mot bakgrund av de nya förutsättningar som samhället ger. Kommittén skall också avväga vilka medel i form av lagstiftning och ekonomiska och andra resurser som bör utnyttjas för att på bästa sätt nå dessa mål. Miljömålet i konsumentpolitiken utvärderas löpande i annan ordning. Någon särskild analys av detta skall inte göras i denna utredning om det inte visar sig vara av särskild vikt ur ett helhetsperspektiv. Kommittén skall särskilt analysera målen och medlen för konsumentaspekterna inom områdena hushållsekonomi och finansiella tjänster, informationsteknik, produktsäkerhet och marknadsbevakning. Det här är bara en liten del av de omfattande direktiven. Kommittén skall vara klar med arbetet den Fru talman! Med anledning av det förestående arbetet, som kommer att hålla på hela 1999, finns det inte anledning att i detalj gå in på de motioner vi har att behandla i dag. Däremot vill jag gärna kommentera de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande. Den första reservationen har fogats av Rolf Åbjörnsson. I reservationen begär han en lag som utformas så att marknadsföring som påverkar folkhälsan negativt skall anses vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Andemeningen i reservationen får stöd hos de allra flesta. Från utskottets sida är vi överens med motionären om att det är oacceptabelt med reklam som är diskriminerande eller påverkande på det sätt som reservanten anför. Däremot är jag inte säker på att det i det här läget är det bästa sättet att göra lagändringar. Vi fick en bra redovisning av Marknadsetiska rådet och Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam för några veckor sedan. Där framkom det att det i Norge finns lagar när det gäller könsdiskriminerande reklam. Om vi jämför med det som sker på frivillig bas, och där det finns en lag som styr det här, är det lika många fällande domar i Sverige som i Norge. Det ger mig åtminstone tillfredsställelsen att veta att egenåtgärderna är verkningsfulla. Därför yrkar jag avslag på Rolf Åbjörnssons reservation. I reservation från Agne Hansson är kravet att det upprättas en livsmedels-FASS. Jag yrkar avslag också på den reservationen. Motiveringen är att det i dagarna, eller i slutet av februari, kommer att lämnas en utredning som har gått igenom både märkning och annan konsumentinformation på dagligvaruområdet. Det här är en viktig fråga, och den har varit uppe flera gånger tidigare. Det är väldigt viktigt att vi som konsumenter kan lita på det som står angivet på förpackningarna. Det är med stort intresse jag, liksom Om det skulle visa sig att vi blir alltför missnöjda får vi återkomma i frågan. Men i dagsläget yrkar jag avslag på reservationen med hänvisning till att utredningen ännu inte har presenterats. Reservation 3 har lagts av den moderata gruppen, och där tas upp en fråga som har debatterats åtskilliga gånger förut. Fru talman! Berit Adolfsson kommer direkt från landstingspolitiken hit till riksdagen, och jag utgår från att hon känner till den speciallagstiftning som finns inom de allra flesta områden som landstingen ansvarar för. Kommuner och landsting har ett grundläggande ansvar för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett säkert sätt. Med andra ord har vi en speciallagstiftning som inte alls är lika detaljerad för näringslivet som den är för den offentliga verksamheten. Dessutom kommer den konsumentpolitiska kommittén att titta på frågan för att klara ut vilka gränsdragningar som behöver göras. Fru talman! Eftersom det i det här betänkandet behandlas många motioner känns det bra att vi har kunnat enas om så pass mycket. Naturligtvis har vi stora förväntningar på utredningsresultatet, som kommer att ge oss en ännu modernare konsumentpolitik. Vi är många som kommer att följa arbetet - inte bara Berit Adolfsson - och kommer att bevaka de frågor som diskuteras här. Omigen yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Samtidigt måste jag få ställa en fråga till Berit Adolfsson: Delar Berit Adolfsson EU-kommissionens uppfattning om konsumentpolitiken? Det kanske inte är klart vad det står, men jag skall läsa upp det: Det betonas att offentliga organ alltid kommer att vara de som är bäst lämpade att oberoende övervaka de komplicerade processer genom vilka produkter och tjänster når marknaden och därigenom inger konsumenterna förtroende. Det kan ju hända att det finns en och annan konservativ med i EU-kommissionen. Delar Berit Adolfsson den här uppfattningen?

Fru talman! Det kom lite plötsligt, sade flickan. Mot det som lästes upp har jag inget att erinra. Och Konsumentverkets tillsyn av sådana saker har jag aldrig sagt något om. Det är alltså övertagandet av det privata ansvaret som jag har vänt mig mot.
Fru talman! Det är bra att Berit Adolfsson delar den uppfattning som EU-kommissionen har. Det stämmer väldigt väl överens med socialdemokratisk konsumentpolitik. Dessutom sade Berit Adolfsson i anförandet att det väl inte kan vara möjligt att vi som konsumenter skall ha en massa tjänstemän från Konsumentverket med oss när vi är ute i affärerna.
Fru talman! Det jag är rädd för är att konsumenterna tror att de har Konsumentverkets tjänstemän vid sin sida när de går till affären. Jag menar att man måste se till att den människa som skall handla är så stark och trygg i sin roll att han klarar sig själv.
Fru talman! Jag tror svenska folket om betydligt bättre än vad Berit Adolfsson gör. Jag tror inte att människor i Sverige tror att de skall ha en massa tjänstemän med sig när de går och handlar. Vi kan välja ganska fritt i våra affärer. Vi kan också välja ganska fritt bland de tjänster vi köper. Det är oförskämt, Berit Adolfsson.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i Karin Olssons kritik mot Berit Adolfssons drapa om de offentliga institutionerna, som på vårt uppdrag upprätthåller konsumentpolitiken. Jag vill varmt rekommendera Berit Adolfsson att göra studiebesök på såväl Konsumentverket som Allmänna reklamationsnämnden. Jag tycker att det är viktigt att vi politiker vågar stå upp och försvara de personer som på ett så otroligt förtjänstfullt sätt arbetar med de här svåra frågorna. Det finns ett väldigt stort intresse för de konsumentpolitiska frågorna, och det visar inte minst antalet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden i höstas. Det är inte så konstigt, därför att de frågorna berör kvinna som man och ung som gammal. Man kan ibland fråga sig: Vad är egentligen konsumentpolitik? Vad betyder det? Är det låga matpriser? Är det tillgången till antalet butiker? Handlar det om servicenivå eller hög livsmedelssäkerhet? Jag tror att svaren beror mycket på vem man frågar. För min mamma, om jag skall tillåta mig att vara privat, som bara har folkpension är det väldigt viktigt att det är låga priser men framför allt att hon på ålderns höst har tillgång till en närbutik. För mig, som har mycket god inkomst, är hög kvalitet på maten och bra service viktigare än priset. Men konsumentpolitik rymmer betydligt mycket mer än bara livsmedel och priser. Konsumentpolitiken är en väldigt viktig faktor i närings och välfärdspolitiken över huvud taget. En god konsumentpolitik är också en mycket viktig fördelningspolitisk fråga. I tider då det har blivit allt svårare för oss konsumenter att använda våra resurser på ett riktigt och effektivt sätt ökar naturligtvis behovet av konsumentpolitiska insatser. Vänsterpartiet anser att de frivilliga konsumentorganisationerna är ett mycket viktigt komplement till statlig och kommunal verksamhet. Det finns flera organisationer som förtjänar att omnämnas. Jag tänker t.ex. på Naturskyddsföreningen, Svenska konsumenters riksförbund, Konsumentgillet och Konsumenter i samverkan. Jag delar där Berit Adolfssons uppfattning. Även PRO och Husmodersföreningen förtjänar att omnämnas. Det här är organisationer som är viktiga konsumentupplysare, och de fungerar som blåslampor på producenterna. Men som alla andra ideella organisationer kan de naturligtvis bara förlita sig på den egna kraften och medlemsavgifterna. Det är ytterst få organisationer, om ens någon, som är så resursstarka som exempelvis LRF. I dag finns det någon form av konsumentvägledning i ungefär 240 kommuner. Konsumentvägledarna utför ett oerhört betydelsefullt arbete, inte minst för hushåll som har behov av ekonomisk rådgivning och skuldsanering. Det här har Vänsterpartiet uppmärksammat i en motion, därför att vi vill att regeringen skall överväga hur konsumentvägledningen skall kunna utvecklas och stärkas. Man kan då säga att vårt motionskrav har blivit tillgodosett genom den parlamentariska utredning som snart skall tillsättas. Det är vi mycket glada för. Fru talman! Numera är det så att väldigt många människor t.ex. beställer cd-skivor, kassetter och böcker men även livsmedel via hemdatorer. Man kan konstatera att den gränslösa handeln är ett faktum. Jag är också övertygad om att den kommer att expandera och att det här kommer att gå väldigt snabbt. Med den moderna informationstekniken följer både möjligheter och hot. Vad får det t.ex. för konsekvenser för den lokala bokhandlaren om alltfler använder sig av IT? Och vad leder det till i förlängningen för de konsumenter som inte har några datorer? Hur är det med konsumentskyddet? Jag är på inget sätt negativ till den nya tekniken, men här behöver man naturligtvis göra konsekvensanalyser. I direktiven till den utredning som några har nämnt här pekar regeringen just på behovet av att närmare se över de frågor som rör rättsskydd, tillgänglighet och säkerhet. Det tycker jag är väldigt bra. Vänsterpartiet har ställt sig bakom de konsumentpolitiska mål som Karin Olsson nyligen redogjorde för. Vi har särskilt välkomnat miljömålet. Konsumenternas miljöengagemang har mycket stor betydelse när det gäller utveckling och breddning av miljövänliga produkter. Alltfler har en ambition att handla miljövänligt, men tyvärr råder fortfarande brist på ekologiskt odlade produkter, och de är fortfarande alldeles för dyra i förhållande till konventionellt odlade varor. Alltfler ställer nu krav på att det skall bli fler lokala odlare. Det tjänar miljön på. Intresset för miljö och rättvisemärkta varor är också stort. Nu börjar det dessutom resas krav på att det skall finnas jämställdhetsmärkning på våra varor. Det tycker jag är utmärkt. Men som konsument är det inte alla gånger så lätt att hitta rätt i den uppsjö av olika märkningssystem som florerar i butikshyllorna. Därför väntar jag med spänt intresse på resultatet av den utredning som nu jobbar med dessa frågor. Det är viktigt att det finns ett märkningssystem som alla, och inte bara entusiasterna, begriper. Fru talman! Jag vill också ta upp problemet med könsdiskriminerande och sexistisk reklam. Redan för över 20 år sedan väcktes ett antal motioner här i kammaren med förslag till lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Vi är väldigt många som känner oss kränkta av framställningar av kvinnor som rena sexualobjekt. Reklam som innehåller inslag av diskriminering på grund av ras och religion förekommer också, för att inte tala om reklam, som Rolf Åbjörnsson var inne på, där det förekommer unga kvinnor med anorektiska kroppar och reklam där unga kvinnor framställs som barn. Alla dessa reklammetoder är fullständigt oacceptabla i vårt samhälle. Sverige har genom olika internationella konventioner åtagit sig att motverka diskriminering av olika slag, och vi som politiker har ett stort ansvar. Personligen är jag hjärtligt trött på reklam där kvinnor framställs som okunniga fjollor, men jag är lika trött på att se män som sitter framför TV:n med ölburk, hängbuk och brynja. Här uppmanar jag killar. Upp till kamp! Gör gemensam sak med oss kvinnor mot den schabloniserade reklamen. Frågan om den könsdiskriminerande och sexistiska reklamen har som sagt varit föremål för riksdagsbehandling ett antal gånger. Konstitutionsutskottet har 1995 i ett yttrande till lagutskottet slagit fast att en lagstiftning mot sådan oönskad reklam kräver grundlagsändring. Det är Vänsterpartiet inte berett att medverka till för närvarande. En nåd att stilla bedja om är att näringslivets egenåtgärder ger effekt. I avvaktan på det tycker jag att vi alla kan använda vår konsumentmakt genom att bojkotta de varor som marknadsförs på ett så oetiskt sätt. Det har jag själv gjort med flera produkter. Senast var det Barnängens duschtvål. Jag tyckte att reklamen med kvinnan som satt mellan två äldre män och frågade om de ville se henne naken var osmaklig. Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Vi har i debatten hört att konsumentfrågor rör väldigt många områden. Jag vill knyta an till en hel del av det som har sagts i dag. Jag är en av dem som försvarar Konsumentverket. Konsumentverket har ett problem, och det är att man har för små resurser för det enorma arbete som man måste utföra. Enligt Stig Håkansson, som jobbar med produktsäkerhet på Konsumentverket, har marknadskontrollen både i Sverige och i övriga EU-länder blivit dålig. Den är dålig därför att den inre marknaden är väldigt stor. I Sverige, t.ex., är det tre personer som skall jobba med produktsäkerheten inom EU. Arbetet bygger på efterhandskontroller av en marknad som är jättelik. I Sverige handlar det om varor i närmare 30 000 butiker. På Konsumentverket finns det tre personer som jobbar med detta. Naturligtvis blir arbetet bristfälligt. Det beror på den enorma arbetsbördan och på att man har för små resurser. Vi i Miljöpartiet kommer att jobba för att Konsumentverket skall få ytterligare resurser. Det behövs. Konsumentens ställning på marknaden har enligt vår bedömning försvagats. Det finns många faktorer som har bidragit till det. Därför ser vi väldigt positivt på att man skall tillsätta en utredning som utreder konsumentpolitiken. Konsumentpolitiken berör, som man har sagt här, väldigt många områden och har blivit väldigt komplex. Det är t.ex. konsumentpolitik när EU-regler stänger skånska rökerier. Det finns EU-regler som rör fiskeindustrierna och även de mindre fiskhandlarna som leder till att de små fiskhandlarna måste göra flera ombyggnader för miljoner kronor och kanske även sluta röka egen fisk. Det drabbar konsumenten. Det drabbar konsumenten att EU inte tillåter oss att ställa krav på t.ex. fullständiga innehållsdeklarationer och på ursprungsmärkning. Vi i Sverige har inte lov att ställa krav på producenterna och säga att vi vill ha en fullständig märkning. Naturligtvis påverkar det konsumentens ställning på marknaden. Sverige har haft ganska höga ambitioner i konsumentpolitiken, men har genom EU-medlemskapet blivit påtvingade att acceptera lägre krav än vad vi själva har velat. Någonting annat som har drabbat oss genom EU medlemskapet är EU:s färgregler. Sverige kommer att tvingas anpassa sig och tillåta azofärger. Det kan enligt Livsmedelsverket leda till att över 15 000 människor i Sverige drabbas av hudbesvär. Azofärgämnen används främst i godis, konfektyr, läsk, marmelad och annat. Det är sådant som påverkar konsumentens ställning. Vi i Miljöpartiet anser att konsumenterna är utsatt för producenternas förtryck. Det finns i dag ingen verklig marknadsekonomi. En marknadsekonomi innebär att konsumenter har möjlighet att göra medvetna val. Det är för oss en verklig marknadsekonomi. Den möjligheten förvägras oss i dag. Dessutom tycker vi att man ibland har en nedsättande attityd gentemot konsumenten. Man anser att konsumenten inte kan tillgodogöra sig fullgod information, t.ex., och att konsumenten får för mycket information om varor. Vi i Miljöpartiet vill verka för att konsumenterna kan få information om en varas ursprung, om det produktionssätt som en vara framställts på och om en varas innehåll. Det borde vara en mänsklig rättighet att få den informationen. Det är det inte i dag. Det är någonting som vi jobbar på både i Sverige, på EU-nivå och på annan internationell nivå. Tyvärr har konsumentens makt beskurits. Det tycker vi är en sanning i dag. Vi vill jobba för att konsumentens makt skall bli större. Då behöver man jobba på olika plan. Vi har med glädje konstaterat att man i betänkandet från lagutskottet har ställt sig mer positiv till olika yrkanden som Miljöpartiet har framställt, bl.a. när det gäller EU och Sveriges konsumentpolitik och miljömärkningssystemen. Man har en mer positiv och tydlig skrivning i betänkandet än tidigare, som mer tillmötesgår Miljöpartiets önskemål. Man uttalar t.ex. att man delar Miljöpartiets önskan att vi skall behålla en nationell miljömärkning, vilket vi tycker är väldigt bra. På senare år har man vacklat lite grann i utskottsskrivningarna på dessa punkter. En av de viktigaste uppgifterna för konsumentpolitiken är enligt Miljöpartiet att styra konsumtionen till att bli en hållbar konsumtion. I princip all konsumtion av både varor och tjänster förstör miljön. Det finns en gräns för hur mycket varje människa kan bidra med till miljöförstöring eller miljöbelastning. Man kan också säga att varje människa har ett visst miljöutrymme. Vi ser det som en huvudpunkt att både konsumtionen och produktionen måste styras till en hållbar utveckling. För att göra detta måste man också kunna prissätta miljöförstöring. Det anser vi vara en del av konsumentpolitiken. Här tycker vi att man kan göra mycket mer än man gör i dag. Vi kommer att yrka bifall till L705 yrkande 3. När det gäller förbud mot könsdiskriminerande reklam är vi inte nöjda med de resultat som finns av näringslivets egna åtgärder. Vi tror att man skulle komma längre med en lagstiftning. Vi stöder fortfarande vårt yrkande om detta, men vi kommer inte att yrka bifall till det här i plenum av tidsskäl. Vi vill också att marknadsföringslagen skall kunna vara tillämplig även på intresseorganisationer som marknadsför produkter. Det har ju varit så att intresseorganisationer har utnyttjat de kryphål som finns i marknadsföringslagen för att använda miljöargument vid försäljning av produkter från olika företag. Det har varit t.ex. inom bilbranschen. Man har utnyttjat detta att organisationer kan bedriva en viss reklamverksamhet som man som företag inte hade kunnat bedriva. Den här förändringen står vi fortfarande bakom. När det gäller produktsäkringslagen stöder vi den reservation som finns. Vi anser att det är viktigt att man har en likställighet i lagstiftningen. Det är något som vi har verkat för hela tiden; att den offentliga sektorn och näringslivet skall ha lika villkor. Vi kommer alltså att stödja den reservationen under voteringen. Som sagt var rör konsumentpolitiken många olika områden. För oss är det två huvudpunkter som är viktigast. Det är att konsumenterna har möjlighet att kunna göra medvetna val och att man skall kunna ha ett samhälle där vi får en hållbar konsumtion. Vi kommer att jobba för att man skall prissätta miljöförstöringen i miljöpolitiken. Vi är alltså väldigt nyfikna på den utredning om konsumentpolitiken som kommer att komma. Den är viktig. Vi hoppas att arbetet kommer att gå snabbt så att man snabbt kan komma fram till en politik som leder till en bättre situation för konsumenterna.
Fru talman! Först vill jag bara säga till Yvonne Ruwaida att utredningen kommer att gå snabbt. Det här skall vara klart i mars år 2000, och det är inte mycket tid med tanke på de oerhört omfattande utredningsdirektiv som finns. Jag vill också säga till Yvonne Ruwaida att Miljöpartiet visst har drivit frågan om en nationell miljömärkning, men det har regeringen också gjort i EU - med framgång tycker jag att man kan säga. Vi är alltså överens i den frågan. Jag tror dock inte att Miljöpartiet kan ta åt sig mer av det än vad regeringen har anledning att göra. Sedan är det frågan om den könsdiskriminerande reklamen. Det är klart att det är lätt att tycka att det är bättre med en lagreglering än med frivilliginsatser. Men alldenstund vi vet att det blir lika många fällande domar där egenåtgärderna verkar - som i Sverige jämfört med Norge - känns det väldigt tungt att gå via en grundlagsändring. Vi vet ju inte om det ger något egentligt resultat. Låt oss i så fall återkomma om det verkar som att det blir sämre i Sverige jämfört med Norge, där man har de här lagarna.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att utredningen skall vara färdig till mars år 2000. Jag tycker att det är viktigt att vi snabbt kommer fram till en framtida inriktning av konsumentpolitiken. Jag vill bara betona att det för mig är viktigt att man inte drar ut på en utredning. Det är viktigt att en utredning faktiskt snabbt kommer fram till ett resultat. Sedan gäller det den nationella miljömärkningen. I betänkandena de senaste två åren har man ju totalt glömt bort att betona att den nationella miljömärkningens ställning bör försvaras inom EU. Det har man inte skrivit ut. Det har vi sett som signaler om att man kanske inte kommer att försvara den nationella miljömärkningen i EU. Det är därför vi tycker att det är positivt att det i dag står. Jag vill inte göra partipolitik av det. Jag tycker bara att det är positivt. När det gäller könsdiskriminerande reklam tycker jag ibland att det är lite svårt att använda argument där man jämför ett lands situation med annat lands situation och säger: De har en lagstiftning och de har inte fler fällande domar än vi har i Sverige, där vi har egenåtgärder inom näringslivet. Det jag kan konstatera är att dagens system, med egenåtgärder inom näringslivet, för oss inte är tillräckligt. Vi har fortfarande en könsdiskriminerande reklam som faktiskt blir alltmer vanlig och alltmer aggressiv. Det är åtminstone vår bedömning. Vi har bedömt att det skulle leda till en förbättring om man såg till att ha ett förbud mot könsdiskriminerande reklam i lag. Och vi är redo att se till att göra en grundlagsändring i denna fråga.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Jag skulle egentligen vilja prata om solen, för jag blir så glad av att solen lyser in. Men nu är den borta. Det jag kommer att ta upp i mitt anförande handlar dock lite om att vi har lyft upp en fråga som tidigare har blivit förd bakom ljuset. Men nu kan vi ta fram frågan igen. Det handlar, fru talman, om frågan om användandet av begreppen "legitimation", "auktorisation" och "godkänd" i marknadsföring ur konsumentskyddssynpunkt i allmänhet och vad gäller vikten av tydlighet kring användandet av benämningarna i synnerhet. Redan 1996 överlämnade Riksdagens revisorer en promemoria som hette Auktorisationer - för vem? där revisorerna på ett tydligt sätt påpekade att det inte finns några särskilda regler för hur begreppen Revisorernas PM, som för övrigt är väl genomarbetat, belyser problematiken på ett nyanserat och lättförståeligt sätt. Man ser således frågan som ett problem, och man ser en rådande begreppsförvirring. Fru talman! Revisorerna pekar på att det finns yrkesgrupper, främst där staten är inblandad, med bestämda krav, bl.a. vad gäller utbildning. Dessa yrkesgrupper står också under statlig tillsyn. Även många yrkesgrupper där branschorganisationen auktoriserar har utbildningskrav och utövar tillsyn. I sitt PM skriver revisorerna att det dock är oklart vad benämningarna egentligen garanterar. Man tar upp frågan om när tredje man garanteras ett bestämt skydd. Vilket är i så fall det skyddet och hur garanteras det? Revisorerna tar även upp oklarheten i om det är betydelsefullt för konsumenten om staten är inblandad eller ej och i hur skillnaderna mellan olika slags auktorisation då kommer till allmänhetens kännedom. Fru talman! Det är här frågan blir ytterst viktig ur konsumentskyddssynpunkt. Ofta saknar konsumenten egen kompetens inom området och förlitar sig helt på de statustyngda benämningarna. Riksdagens revisorer har i sitt PM gått på djupet med frågan. De tar också upp krav på kvalitet och kompetens. I sitt förslag till regeringen skriver Riksdagens revisorer att man har kunnat konstatera att skyddsinnebörden av benämningarna "legitimerad", "auktoriserad" och "godkänd" i många fall är oklar för konsumenten. Revisorerna efterlyser vidare av regeringen en djupare granskning av frågan. Det uppfattas av revisorerna som angeläget. Följaktligen föreslår Riksdagens revisorer att regeringen belyser den konkreta betydelsen av begreppen för konsumenten. Fru talman! Det som förvånar mig särskilt är regeringens beslut från 1997 där man har en helt motsatt slutsats. Regeringens beslut är enligt min mening djupt anmärkningsvärt. Man anser att frågan inte är av sådan omfattning att det för närvarande får anses påkallat med särskilda åtgärder när det gäller begreppens betydelse för konsumenterna. Regeringen säger vidare att det inte heller anses påkallat med särskilda åtgärder när det gäller begreppens betydelse som konkurrensmedel. Fru talman! Jag ser det som ett mycket märkligt beslut av regeringen, där man i varje punkt kommer fram till motsatt slutsats mot den som Riksdagens revisorer har lagt fram. Det är med glädje jag kan konstatera att solen i dag lyser över Barbro Westerholms motion L702. Ett enigt lagutskott ställer sig bakom motionen. Lagutskottet anser att det från konsumentskyddssynpunkt är angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användningen av begreppen legitimerad, auktoriserad och godkänd. Det bör ankomma på regeringen att föranstalta därom. Om det därvid skulle visa sig att det föreligger behov av lagstiftning utgår vi i utskottet från att regeringen framlägger erforderliga förslag. Ja, fru talman, det är med spänning som vi kommer att följa regeringens hantering av frågan efter nu liggande förslag till beslut. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande LU10 samt avslag på reservationerna.

Fru talman! Folkpartiet ställer sig också bakom det här betänkandet. Jag vill instämma i lovorden över tillkännagivandet med anledning av Barbro Westerholms motion angående att det verkligen behövs en analys av hur begreppen legitimerad, auktoriserad osv. används. Det skapar ju ofta en falsk bild av att utövare är utsedda av en statlig myndighet när man använder sådana här termer. Det vore bra om människor inte vilseleds av sådana titlar i framtiden. Den dåliga reklamen har diskuterats mycket. Det handlar om könsdiskriminerande reklam och annan reklam som kan leda till ohälsa. Där tror vi i Folkpartiet att de bästa vapnen är människors ökade medvetenhet och kritiska syn på fördummande reklam och den självsanering som pågår inom branschen. Det finns ju också möjlighet i dag att enligt tryckfrihetsförordningen slå ned med lagens medel på uppenbara övertramp. Men övriga förslag som skulle leda till ändringar i grundlagen är enligt Folkpartiets uppfattning så komplicerade och kan få konsekvenser inom så många olika områden att vi vill tillgripa sådana ändringar först i sista hand. I första hand vill vi gå vidare med de etiska råd och den ökade medvetenhet som vuxit fram. Fru talman! Jag har i ett särskilt yttrande förklarat min inställning till Konsumentverket. Folkpartiet tycker att det är viktigt att vi har ett starkt konsumentverk. I dag har ju Konsumentverket en myndighetsroll som skall vara opartisk gentemot både köpare och säljare, mot konsumenter och producenter. Det har en annan roll där det skall vara konsumentens företrädare mot t.ex. en producent eller en bransch. Det har också en opinionsbildande roll. Vi menar att det är komplicerat att blanda ihop alla de här rollerna i ett verk. Förmodligen skulle rollen att företräda konsumenterna fungera bättre om det inte var samma myndighet som också skulle vara opartisk. Därför vill vi på sikt arbeta för att skilja den myndighetsutövande uppgiften från den opinionsbildande. Vi hoppas att den kommitté som nu jobbar med de här frågorna kommer med förslag i den riktningen. Vi tror att det skulle innebära att rollerna blir tydligare. Fru talman! I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Bostaden är en viktig del i människors vardag, och rätten till en god och bra bostad är en av hörnstenarna i välfärden. Varje medborgare som så önskar skall ha möjlighet till en bra bostad till en rimlig kostnad i en trygg och bra miljö samt ges möjlighet till inflytande i sitt boende. Det kan vi nog alla i Sveriges riksdag vara överens om, men vi har olika ideologier om hur vi möjliggör detta. Att skapa förutsättningar för detta är en av riksdagens uppgifter. Det betänkande som riksdagen behandlar i dag handlar om de motioner som har väckts under den allmänna motionstiden 1998 och berör frågor om permanentning av kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Kooperativ hyresrätt har förekommit som försöksverksamhet sedan 1987. Stockholms kooperativa bostadsförening började sin verksamhet 1916 och har sedan dess levt med dispenser. Det visar att den här upplåtelseformen är uthållig. Boverket fick i uppdrag av regeringen 1994 att göra en utvärdering av försöksverksamheten som presenterades i augusti 1996. Utredningen pekar på att man måste skapa rimliga villkor vad gäller pantsättning, hyressättning och värdesäkring av insatsen. Trots detta föreslår Boverket i sin utredning att det är viktigt att uppmuntra till ökat boendeinflytande. Verket anser också att boendeformen kooperativ hyresrätt bör permanentas. Det har också visat sig att hyresgästerna även långsiktigt har kunnat påverka sina boendekostnader. Med en permanentning av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt skapas det förutsättningar för såväl ungdomar som barnfamiljer och äldre att genom bosparande och med en relativt låg insats få möjlighet att aktivt påverka sin boendemiljö. Man får ta ansvar och inte minst bestämma vilken färgsättning man vill ha i sin lägenhet. Vem har inte träffat på någon som vill ha en annan färg i köket eller i vardagsrummet? Socialdemokraterna anser att ett ökat boendeinflytande är viktigt och att kooperativa idéer om delaktighet och engagemang skapar förutsättningar för ökat boendeinflytande. Kooperativ hyresrätt innebär att en ekonomisk förening upplåter bostadslägenheter med hyresrätt till medlemmarna. Föreningen kan antingen äga lägenheterna, den s.k. ägarmodellen, eller hyra bostadslägenheter enligt den s.k. arrendemodellen. Det som särskiljer den kooperativa hyresrätten är att hyresgästen inte kan sälja sin lägenhet utan får tillbaka den inbetalade insatsen. Detta gör att denna ägandeform är spekulationsfri och ökar möjligheten för fler medborgare från alla inkomstnivåer att välja denna form av boende. Upplåtelseformen ägarlägenheter, som en majoritet av utskottet vill utreda, ökar som vi ser det möjligheterna till spekulation, främst i områden där det är bostadsbrist. Vi socialdemokrater anser att man inte skall behöva köpa sig inflytande. Vi anser att förslaget om införande av ägarlägenheter är ett hot mot boendeinflytandet just på grund av spekulationsrisken. Fru talman! Vi socialdemokrater beskylls ofta för att vara emot ägande. Men jag vill i dag i denna kammare klargöra att vi inte har någonting emot ett enskilt ägande. Det är bara det att vi har en annan syn på vad som är viktigast. Under detta sekel har fler människor fått möjlighet till enskilt ägande. I dag äger ca 58 % sin bostad. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Det viktigaste är inte att äga bostaden eller tomten, utan det är rätten att själv få bestämma över sitt boende, dvs. boendeinflytande. Därför sätter vi en spekulationsfri ägandeform överst på vår agenda när vi vill utveckla hyresrätten. Boendet skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden i livets olika skeden. Fru talman! Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation under mom. 3 angående förslaget om införande av ägarlägenheter.

Fru talman! Vänsterpartiet står för en politik som ger medborgarna rätten till inflytande och medbestämmande i alla de delar av livet då man är aktiv. Det kan avse arbetsmarknaden, fritiden och inte minst bostadsmarknaden. Att ha rätten att besluta över sin egen livssituation tillsammans med andra är en förutsättning för en utveckling av demokratin. På bostadssektorn, och då framför allt vad avser hyresrätten, saknas ofta rätten till inflytande och makt för de boende. För oss vänsterpartister är det därför viktigt att utveckla denna sektor i en demokratisk riktning. Vad som är grunden för inflytande och makt får inte vara en plånboksfråga, utan det skall avgöras av de boende. Fru talman! Den svenska sociala bostadspolitiken har det senaste decenniet fått stå tillbaka för en alltmer marknadsstyrd verksamhet. Flera av de redskap som tidigare har funnits för att stärka den bostadssökandes och den boendes rättigheter har försvunnit. Bostaden har alltmer kommit att bli en handelsvara. Denna utveckling har förstärkt de ökande klassklyftor som det nyliberala projektet har lett fram till. Det betänkande som vi nu har att behandla strävar enligt min mening i två helt olika riktningar. Å ena sidan har vi förslaget om den kooperativa hyresrätten, som rätt utformat kan vara ett utmärkt förslag för att ge ett ökat inflytande för de boende. Å andra sidan har vi förslaget om ägarlägenhet, som går i den direkt motsatta riktningen och som bara ytterligare skärper plånbokens makt över boendet. Fru talman! Vi har i Sverige i dag olika uplåtelseformer. Med införande av den kooperativa hyresrätten, både i arrendeform och i ägarform, har vi kanske fått ytterligare ett komplement som är behövligt. Däremot är jag övertygad om att det är fullt möjligt att vidareutveckla rätten till inflytande avseende både skötsel och förvaltning av den traditionella hyresrätten. Det känns därför positivt att regeringen nu ser över reglerna bl.a. avseende ombyggnader och renoveringar. Det är enligt Vänsterpartiet också ett tecken på en positiv utveckling att regeringen också ser över de kriterier som skall gälla för allmännyttan. Däremot saknar vi fortfarande en rad avgörande förändringar vad avser den dagliga förvaltningen av bostäderna. För att utveckla demokratin i boendet måste vi på allvar förskjuta makten från ägandet till boendet. Förutsättningen för en demokratisk bostadssektor är en begränsning av ägandemakten. Fru talman! I likhet med Carina Adolfsson har jag svårt att förstå varför de tidigare utredningarna av ägarlägenheter och de svårigheter och nackdelar som dessa visar på inte är skäl nog för den tillfälliga utskottsmajoriteten, som har bildats med bl.a. moderater och miljöpartister, att avstå från att lägga fram förslag om ytterligare utredningar. Bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten borde tillgodose de behov av direkt inflytande för de boende som man i betänkandet för fram som skäl för utredning av ägarlägenheter. Om ägarlägenheter blir verklighet efter utredningen, har ni skapat ytterligare ett instrument för ökad spekulation och därmed ytterligare segregation i boendet. Att moderater och kristdemokrater intar denna hållning är inte särskilt förvånande med tanke på den nyliberala politik som de företräder. Att Folkpartiet följer med av samma skäl visar väl bara att Folkpartiet har en lång väg att vandra innan de återigen har rätten att kalla sig socialliberaler. Däremot är min besvikelse över Centerns hållning som ett folkrörelseparti mycket stor. Än större är min besvikelse över Miljöpartiets hållning. Att med öppna ögon tillåta att segregationen ökar och att spekulationen i boendet får ytterligare näring är inte det som jag tidigare har förknippat Miljöpartiet med. Fru talman! Vad är det då som gör att vi så kraftigt avvisar tanken på ägarlägenheten men ändå ser positivt på bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten? Den avgörande skillnaden är ägandeförhållandet. I bostadsrätten förutsätter ägandet att man är boende i lägenheten och därmed direkt berörd av de beslut som man fattar tillsammans med sin förening. Detta faktum innebär att ansvaret för boendet kan kopplas direkt till att ägaren bor i det hus som han själv förvaltar. Andrahandsupplåtelse är däremot en självklarhet i ägarlägenhetssystemet. Därför kommer den att uppmuntra spekulation och kapitalplacering i boendet. När jag berättade om detta förslag för en bekant som driver ett fastighetsskötarföretag sade han: Bra, då vet jag precis vilka tio lägenheter jag tänker köpa och hyra ut. Sedan kan jag sätta mig ned och tjäna pengar på andras boende. Utan tvekan skulle ett sådant system motverka den sociala bostadspolitiken och ett ökat inslag av marknadsstyrd bostadssektor bli en verklighet. I en förlängning kan vi se hur hyresgäster som bor i andra hand skulle drabbas av hyresvärdar som inte är professionella och hur deras möjligheter till delaktighet, inflytande och demokrati kraftigt skulle begränsas. Fru talman! Utifrån det anförda yrkar jag bifall till reservationen under mom. 3 av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Fru talman! Vi behandlar i dag två frågor som har varit riktiga långkörare för Sveriges riksdag. Den ena gäller en permanent lagstiftning för kooperativ hyresrätt, och den andra gäller lagstiftning för ägarlägenheter. I den ena frågan är vi alla överens, men tyvärr inte i den andra. Det övergripande målet för bostadspolitiken borde vara att de bostäder som finns på marknaden möter den efterfrågan som finns. Var och en skall kunna finna en lämplig bostad vad gäller storlek, standard, service och kostnader. För att kunna uppnå den målsättningen måste också en mångfald gälla för upplåtelseformerna. Den enskilda människan skall kunna välja en upplåtelseform som svarar mot hans eller hennes önskemål och behov. Det borde vara vår skyldighet att ge utökad valfrihet genom många upplåtelseformer och inte begränsa möjligheterna på grund av politiska ideologier. Vi skall respektera den enskilda bostadskonsumentens val. Det finns de som vill äga sin lägenhet. Vi skall inte begränsa upplåtelseformerna utan skapa mångfald. Redan under den senare halvan av 1800-talet var frågan om ägarlägenheter uppe till diskussion. Den har av olika anledningar alltid blivit liggande och inte kommit till beslut. Det är svårt för mig att förstå varför. Det är därför mycket roligt att i dag stå här med ett positivt utskottsbeslut bakom sig - äntligen kan det bli av. Nu kommer riksdagen att ge regeringen ett uppdrag att ta fram lagstiftning. Eftersom det mesta i utredningsväg redan finns bör detta vara en fråga som kan behandlas snabbt. Som riksdagsledamöter får vi bevaka regeringen så att den skyndsamt börjar arbeta med frågan och lägger fram en proposition. Som bostadsmarknaden ser ut i dag saknas framför allt upplåtelseform för ägande i tätorters centrum. I staden kan man i dag hyra sin lägenhet eller bo i bostadsrätt. Men man kan inte äga sin bostad om det inte är så att man har råd att köpa ett helt hyreshus, och det är det inte många som har. Med införande av ägarlägenheter skulle bostadsmarknaden få ett komplett utbud av upplåtelseformer även i flerbostadshus. Bostadskonsumentens val - hyresrätt, bostadsrätt, ägarrätt - ger en bild av efterfrågan och bestämmer bostadsproducenters utbud. Stadsbor måste också få möjligheten till ägande. Jag är dessutom ganska säker på att byggandet i områden med bostadsbrist kommer att öka om ägarlägenheter införs. Ägarlägenheter ökar brukarinflytandet för dem som bor. Detta är viktigt. Brukarinflytandet skapar tillhörighet och trygghet. Det är något vi vill värna. Det skapar också en stabilare grund eftersom en ägarlägenhet blir fast egendom till skillnad mot en bostadsrättslägenhet. Det förstärker skyddet för den boende inom flera områden. Det minskar riskerna för kreditförluster. Jämför med de konkursade bostadsrättsföreningar som vi ser i dag. Det gör att skyddet blir större för alla i huset. De som bor i flerfamiljshus behöver inte på samma sätt som i dag riskera att betala för den som väljer att lämna sin lägenhet. Det ökar inflytandet, dvs. stärker brukaren. Dessutom blir boendet billigare eftersom man får låna pengar till lägre ränta med sin lägenhet som pant, precis som i ett småhus. Det borde vi alla vara överens om är mycket angeläget. Boendekostnaderna i dag är för höga. Så ta nu chansen och rösta för en reform som skapar billigare boende och ger de enskilda större trygghet! Att ta fram förslag till lagstiftning borde gå snabbt. Det finns hur mycket underlagsmaterial som helst. Problemställningarna som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pekar på i sin reservation är egentligen redan lösta. Ytor i en fastighet som inte är lägenheter är en gemensamhetsanläggning som sköts genom en samfällighetsförening där alla lägenhetsinnehavare måste vara medlemmar. Sådana föreningar finns redan i dag i småhusområden som t.ex. gemensam kabel-TV anläggning, gemensamt soprum eller gemensam garagebyggnad. Där är det löst. Ett sätt är att man betalar in till en gemensam fond för framtida investeringar och betalar avgift för löpande underhåll. Det fungerar i dag i andra upplåtelseformer och kommer naturligtvis även att fungera i denna nya upplåtelseform. Att tillägga är att ägarlägenheter är en upplåtelseform som finns i stora delar av Europa - i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Holland, i Belgien, i Frankrike, i Spanien och i Italien. Att detta nu även skall kunna bli verklighet för dem som bor i Sverige känns mycket bra. Det är tragiskt när ideologier väger tyngre än de boendes önskemål och vanligt förnuft. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 2.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ewa Thalén Finné under hela sitt anförande undvek det som är den absolut största faran med ägarlägenheter, nämligen att det ökar spekulationen och risken för kapitalplacering i boendet. Det som skiljer från bostadsrätten, som Ewa Thalén Finné i sitt anförande egentligen hyllar som den form som är den bästa att bo i, nämligen där man via ett delaktigt ägande har ett direkt inflytande på boendet, är att ägarlägenheter skapar möjlighet för enskilda att inte bara äga den lägenhet man själv bor i, utan man kan äga lägenheter utspridda över större områden. Ni minskar förutsättningen för inflytande och delaktighet för dem som sedan blir hyresgäster på alla de andrahandskontrakt som kommer att blir verklighet. Ert förslag är ett förslag om ökad segregation och ökad spekulation.
Fru talman! Sten Lundström talar om ökad spekulation. Om vi går in och tittar på småhusmarknaden med villor i dag ser inte jag att vi där har någon större spekulation. Där köper människor sin bostad därför att de vill bo i den. Den frågan hänger ihop med andrahandsuthyrning. Det är ett konstruerat problem. Naturligtvis kommer det att finnas de som köper upp lägenheter för att hyra ut dem i andra hand. Men för de allra flesta är det precis som med egna hem. De köper sin bostad för att bo i den. När det sedan gäller segregation har vi i dag i vårt samhälle en otroligt stor segregation. Det är i hyresrätter i bostadsområden som i regel de kommunala bostadsbolagen dessutom äger. Jag tycker att det är konstruerade problem som över huvud taget inte existerar.
Fru talman! Jag vill lite kort säga något om segregation, Ewa Thalén Finné. Det handlar inte om segregation på ett ställe. Segregation förutsätter att det finns en motsats. Det kan inte bara vara segregation i hyresrätter. Det förutsätter att det finns en boendeform som står på andra sidan. Det skapar en segregation mellan två boendeformer. Men det kan inte vara segregation i en boendeform. Det är fullständigt omöjligt. Det Ewa Thalén Finné talar om som bra, förutsättningen att äga sin bostad, har hon redan i form av bostadsrättsförening och i form av egnahem. Det hon vill göra med ägarlägenheten är att skapa möjligheter för människor att spekulera och kapitalplacera i boendet för att hyra ut. De andra förutsättningarna finns redan i bostadsrättsformen.
Fru talman! Det som är vitsen är att skapa en äganderätt. I dag finns inte äganderättsformen för lägenheter i flerfamiljshus. Bostadsrättsförening är inte äganderätt. Jag kan inte förstå varför ni på ideologiska grunder skall motsätta er att människor kan få äga sin bostad när det är det som så väldigt många vill göra, och det från alla kategorier och samhällsklasser.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Ewa Thalén Finné. Den första frågan är: Varför genomförde inte moderaterna upplåtelseformen ägarlägenheter när ni hade regeringsmakten? Det andra jag skulle vilja fråga om gäller det Ewa Thalén Finné sade i sitt anförande om att alla problem nu är lösta med samfällighetsföreningar osv. angående ägarlägenheterna. Ett problem som vi pekar på i vår reservation är den del som har med kapitalförsörjning att göra vid exempelvis en större ombyggnad. Då krävs det ett kapitaltillskott, och lägenhetsägarna måste själva stå för detta kapitaltillskott. Om man då inte har något kapital och kanske inte ens vill vara med om denna ombyggnad, hur löser man då detta för de övriga hyresgästerna?
Fru talman! Jag skall först svara på frågan varför den borgerliga regeringen inte gjorde detta. Jag var inte riktigt med på den tiden, men jag har hört några rykten om att det inte rådde total enighet inom regeringspartierna. Sedan tog Carina Adolfsson upp den fråga som kanske är viktigare, nämligen frågan om kapitalförsörjningen och vad man gör om man inte har några pengar. Jag var lite grann inne på en lösning. Men detta problem har man ju indirekt också i en bostadsrättsförening, därför att om man skall göra en större renovering där måste ju föreningen ta upp ett lån, vilket betyder ökade avgifter i föreningen. När det gäller ägarlägenheter i utlandet avsätter man medel till framtida reparationer i fonder. Jag ser därför inte att detta är något problem, eftersom man hela tiden har lägenheten som pant. Beträffande frågan vad som händer om någon inte vill så är det faktiskt ett demokratiskt beslut som samfällighetsföreningen måste fatta. Om nio vill och en inte vill så får nog den tionde vika sig.
Fru talman! Det sista tror jag inte är så enkelt. Man kan i vissa villakvarter se att det förhåller sig på lite olika sätt hur man renoverar och sköter sina villor. Ewa Thalén Finné sade i sitt anförande att det naturligtvis finns en del människor som kommer att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Då är min fråga: Uppnår man då det boendeinflytande som vi alla anser är så viktigt?
Fru talman! Jag sade inte det i mitt anförande utan i ett svar till Sten Lundström. Om man tror att det är ett stort problem med andrahandsupplåtelser, då är det inte bra. Men jag tror att det är ett minimalt problem. Om man tittar på den generella villamarknaden i dag är det en mycket liten andel av dessa fastigheter som är uthyrda i andra hand. Man bor i de allra flesta därför att man värnar om sitt boende. Jag ser alltså inte att detta är ett problem. Det kommer att finnas, men det gör det ju även i hyresrätter i dag om vi tittar på vissa delar av landet. Det kommer vi kanske aldrig helt ifrån.

Fru talman! Ett ökat inflytande över den egna bostaden och boendemiljön är ett centralt tema i bostadspolitiken. Det är viktigt att skapa möjligheter till delaktighet och medverkan i boendet och att människor blir engagerade och ges inflytande över den egna boendesituationen. Det är således viktigt att lagstiftningen tillgodoser olika behov och önskemål bland de boende. Olika typer av upplåtelseformer har därför ett berättigande. Mångfalden gynnar de boende och samhället. Mot denna bakgrund är det positivt att den kooperativa hyresrätten genom dagens betänkande får en permanent lagstiftning. Efter den relativt långa försöksverksamheten har Boverket i sin utvärdering föreslagit att den kooperativa hyresrätten permanentas. Man säger att detta kan vara en av flera vägar att utveckla och ytterligare stimulera boendeinflytandet även bland de kommunala bostadsföretagen. Boendeinflytandet måste på olika sätt uppmuntras. Kristdemokraterna, liksom för övrigt hela utskottet, står nu bakom förslaget att permanenta denna boendeform, och det ser vi som mycket positivt. Fru talman! Avsikten att skapa ett ökat engagemang och större tillfredsställelse för den enskilde när det gäller boende innebär också att våga pröva flera olika modeller och vägar. En annan sådan väg är just ägarlägenheter. För många människor är ett rent ägande av ett eget hem den bästa modellen. Man vill ta ett eget ansvar för frågor som berör också finansieringen av bostaden. Man ser fördelar i om beskattning och kreditgivning för en vanlig lägenhet i ett flerbostadshus kan ske på samma villkor som gäller för en villafastighet. Nu skall detta också förhoppningsvis kunna förverkligas i och med detta betänkande. Utskottsmajoriteten markerar att det är viktigt att på flera sätt öka möjligheterna för människor att få inflytande över den egna bostaden, oavsett om det gäller en hyrd eller ägd bostad och oavsett om det sker i gemensamma eller individuella former. Och det är positivt. Genom att tillstyrka bl.a. en kd-motion anser utskottets majoritet att ett fullständigt förslag till hur en upplåtelseform med ägarlägenheter skall regleras, efter flera års diskussion, äntligen tas fram. Vi väntar med spänning på att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett sådant förslag. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag både vad avser kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag vill ställa en mycket tydlig fråga till Ulf Björklund. På vilket sätt kommer boendeinflytandet att öka för de människor som nu kommer att bo i lägenheter med andrahandskontrakt, beroende på att ni inför ett ägarlägenhetssystem?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att när det gäller huvudsakligen kooperativ hyresrätt påpekar bl.a. utskottet men även Boverket i sin utvärdering att även de kommunala hyresbostäderna, allmännyttan, delvis redan har använt möjligheter när det gäller kooperativ hyresrätt till att vidga boendeinflytandet på ett positivt sätt, och det var det som jag uttryckte här. När det gäller ägarlägenheter är väl meningen precis som med alla andra boendeformer att människor får valfrihet, att människor får en chans att känna att detta är en modell som de vill använda och som passar dem. Då menar jag att valfriheten och mångfalden i sig är viktig, och det kan på många sätt också hjälpa till att motverka segregation. Det är alltid möjligt att spekulera. Det förutsätter mycket mer än valfrihet. Och jag är inte alldeles övertygad om att spekulation är något som man i första hand tänker på när man talar om ägarlägenheter. Dessutom väntar vi i dag på ett förslag från regeringen. Och jag kan inte tänka mig att den regering som Vänsterpartiet stöder kommer att lägga fram ett förslag som på något sätt kommer att gynna spekulation. Det är ju upp till er att se till att regeringen kommer med ett förslag när det gäller ägarlägenheter som är så positivt som möjligt i fråga om spekulation. Låt oss titta hur förslaget ser ut när det kommer.
Fru talman! Ulf Björklund, det skulle då innebära att det förslag som kommer fram innebär att vi får ägarlägenheter som inte får lov att upplåtas i andra hand, eftersom det är i andrahandsupplåtandet som kapitalplaceringarna och spekulationen finns. Det skulle också innebära att vi sätter någon form av prisnivåer som är rimliga. Det skulle innebära att alla som bor i fastigheten hade ett delat inflytande. Det som Ulf Björklund egentligen förespråkar är att vi skall bibehålla bostadsrätten som form.
Fru talman! Vad jag föreslår är att regeringen skall komma med ett förslag som kan visa hur detta med ägarlägenheter kan lagregleras och hur det skall se ut. I fråga om detta har även Vänsterpartiet en möjlighet att vara med och påverka. Det är ju det som det handlar om nu. Sedan får vi väl diskutera detaljerna i detta den dag som förslaget ligger på riksdagens bord. Då tycker jag att de frågor som Sten Lundström ställer i dag är relevanta. Men låt oss invänta det. Jag hoppas att det tillfället kommer så fort som möjligt.

Fru talman! Valfrihet och mångfald är nyckelord för oss i Centerpartiet. Inte minst inom bostadsområdet kan vi skapa förutsättningar för människor att få detta. Vi skall tillåta människor att så långt det är möjligt välja sitt eget boende. Ingen annan än du själv skall bestämma om du skall bo i villa, hyresrätt, bostadsrätt, kooperativt boende, etc. Nu vill jag att ni verkligen observerar vad jag säger, och då vill jag uttrycka mig som cirkusdirektören: Får jag be om största möjliga tystnad; detta för att det skall nå fram även till landshövdingen i Stockholms län. Centerpartiet anser att denna valfrihet och mångfald skall gälla såväl i stad som på landsbygd, ja, även här i huvudstaden Stockholm. Detta betänkande handlar om två upplåtelseformer. Det ena alternativet finns redan - som försök, men detta bör enligt utskottets mening permanentas. Det är faktiskt roligt att få stå här i kammaren och tacka för bifallet till bl.a. centermotionen från Agne Hansson och mig. S-motionen i samma ärende får också ett positivt mottagande nu. Såvitt jag förstår har Moderaterna inte varit överdrivet förtjusta i det här men de har, måste jag säga, varit tillåtande. I politiken handlar det ofta om ett givande och tagande. Där tycker jag att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har mycket att lära. Det andra alternativet som kan bidra till mångfalden här i Sverige - den möjligheten finns, som andra har sagt, i andra länder - är införandet av ägarlägenheter. Det finns en majoritet i utskottet för vad som står i betänkandet, nämligen att det finns "bärande skäl att därför också överväga införandet av ägarlägenheter i syfte att tillgodose olika behov och önskemål bland de boende". Det bör alltså utformas ett fullständigt förslag om hur denna upplåtelseform skall utformas. Jag har en vädjan, en önskan, att det inte skall ta hundra år till för ett avgörande vad gäller denna upplåtelseform. Våra föregångare har nämligen diskuterat ägarlägenheter sedan slutet av 1800-talet. Tala om tröghet i systemet! Eller kan det vara ett tecken på beslutsvånda? Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ni socialdemokrater och vänsterpartister inte ens kan tillåta att vi tittar närmare på detta. Ni bara målar upp hoten och förblindas; ni ser inte möjligheterna. Ett givande och ett tagande tycker jag är bra i politiken. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag kunde inte låta bli att begära replik. Saker som utretts ett antal gånger sedan slutet av 1800-talet och som inte befunnits vara särskilt förnuftiga behöver inte bli förnuftigare bara därför att de har utretts ett antal gånger. Snarare kan det vara så att den kunskap som utredningarna lett fram till har visat att det här inte är en bra form. Det behöver alltså inte vara fråga om en tröghet i systemet. Snarare kan det vara fråga om en tröghet hos de människor som ständigt och jämt kräver ägarlägenheten som form. Jag konstaterar att Rigmor Ahlstedt konsekvent undviker att ta upp problemet med andrahandskontrakt. Är det på samma sätt med Rigmor Ahlstedt som med Ulf Björklund, dvs. att Rigmor Ahlstedt egentligen är beredd att bifalla bostadsrättsföreningen men att hon helst vill ha en annan benämning?
Fru talman! Andrahandsupplåtelse är ju i dag tilllåtet när det gäller bostadsrätter. Själv bor jag i en bostadsrätt. Jag förstår inte hotet i detta med ägarlägenheter. Jag förstår inte heller Sten Lundström när han säger att han är emot spekulation. Vare sig vi tycker illa om detta eller inte måste människor i det här landet få möjligheter att handla med varor. Man handlar med bilar och man handlar med villor. Är det fel? Är det fel att man säljer sin villa eller att man köper en villa som man väldigt gärna vill ha? Jag förstår liksom inte felet.
Fru talman! Jag tillhör alltså inte dem som ser rätten till bostad som en handelsvara, utan jag ser den som en social rättighet. Problemet med att ytterligare utöka ägandeformerna i boendet är faktiskt att en mängd människor stängs ute från rätten till bostad. Spekulationskostnader och kapitalplaceringskostnader innebär nämligen att en stor grupp människor stängs utanför en hel del boende. Om man när det gäller ägarlägenheter framför allt riktar sig mot Stockholms innerstad, och kanske också mot innerstaden i Göteborg och Malmö, ökar man segregationen och stänger ute folk från boende.
Fru talman! Jag skulle vilja titta närmare på detta. Jag förstår inte varför vi i lilla Sverige skall vara så tröga. Utomlands är man öppen för de här frågorna. Vi har ju nu sagt att det skall finnas en möjlighet att byta varor och tjänster mellan de europeiska länderna men när européer kommer till Sverige har de inte den möjligheten här. Jag ser inga betänkligheter i sammanhanget och säger som Ulf Björklund: Låt oss titta på lagförslaget när det kommer. Vi skall inte måla upp hot, för då kommer vi aldrig fram någonstans. Se i stället möjligheterna till mångfald!

Fru talman! Det allra mesta i ärendet är faktiskt redan sagt från denna talarstol och utifrån kammaren, så jag kan fatta mig ganska kort. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill också uttrycka min stora tillfredsställelse över att utskottets majoritet nu har kunnat enas kring att begära att regeringen skall lägga fram ett förslag om upplåtelseformen ägarlägenhet. Det bör enligt min mening kunna ske ganska snabbt. Flera talare har redan berört hur långt tillbaka i tiden frågan har varit uppe till diskussion. Jag tror att det var Sten Lundström som sade att om detta nu har utretts så länge och det ändå inte har gett resultat måste det bero på att det är ett dåligt sätt att upplåta lägenheter. Jag håller inte med om det. I stället tror jag att det är så att Socialdemokraterna i olika omgångar stoppat de förslag som har kommit fram med hjälp av t.ex. hoppande majoriteter i riksdagen. Av ideologiska skäl har ni socialdemokrater och även ni vänsterpartister alltid sagt bestämt nej till ägarlägenheter. Däremot har ni inte kunnat stå emot när det gäller småhus och bostadsrätter. Därför är det glädjande att Miljöpartiet nu har ställt upp till stöd för ägarlägenheter. Det är uppenbart att det bakslaget i utskottet har varit surt för Socialdemokraterna, att döma av olika kommentarer i medierna från både Lars-Erik Lövdén och Carina Adolfsson. Enligt dessa skall de boende tydligen inte kunna äga sina lägenheter. En bostad skall inte ha något kreditvärde och skall inte kunna intecknas. Vår uppfattning är den alldeles motsatta. Vi vill ha så stor valfrihet som möjligt. Det finns i dag hyreslägenheter, bostadsrätter och egnahem men vi tycker att de här formerna behöver kompletteras. Den som vill äga sin lägenhet, med möjlighet att få juridiskt skydd för ägandet med lagfart och inteckningsrätt, skall få göra det. Den som hellre väljer hyresrätt eller bostadsrätt skall få göra det. Än en gång: Jag är glad över det förslag som utskottet nu lägger fram och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Yvonne Ångström sade i sitt anförande att vi från socialdemokraternas sida har varit sura. Där vill jag bestämt säga nej. Snarare är det väl så att vi drivs av vår övertygelse; därav vårt nej till ägarlägenheter. Jag skulle vilja ställa en fråga om det som har med inflytandet att göra. I en bostadsrättsförening bestäms gemensamt vad som skall göras. I fråga om en ägarlägenhet - om man likställer den med egnahem - skall var och en bestämma vad som skall göras och när det skall göras. Då är min fråga till Yvonne Ångström: Hur skall man lösa detta så att alla gemensamt genomför det som skall göras?
Fru talman! Varje ägare kan naturligtvis bestämma om sin egen lägenhets insida. När det gäller de gemensamma utrymmena och utsidan är jag övertygad om - precis som tidigare har sagts av Ewa Thalén Finné - att ägarna kan komma överens, precis som man kan göra i de föreningar som gäller egnahemsområden. Så jag tror inte att det är några bekymmer. I fråga om det som jag sade om att vara sur var det en uppfattning som jag fick när jag läste DN:s ledarsida. Inställningen verkade inte vara så särskilt positiv hos det socialdemokratiska partiet. Men jag tolkade kanske tidningen fel.
Fru talman! Dagens Nyheter kan ju göra sin tolkning av ett pressmeddelande. Det pratas mycket om valfrihet angående olika upplåtelseformer. Marknadskrafterna styr redan i dag, det vet vi med anledning av de höga kostnaderna på vissa ställen i landet när det gäller bostadsrätter och egnahem. Hur skall då den ökande gruppen av ungdomar kunna flytta hemifrån och få kapital för att kunna köpa sig en lägenhet, om vi nu skulle införa ägarlägenheter?
Fru talman! Mitt svar på den frågan är naturligtvis att de allra yngsta som flyttar hemifrån inte köper någon egen ägd lägenhet. Förmodligen hyr de något litet i andra hand eller på annat sätt, precis som vi andra har fått göra när vi har flyttat hemifrån. Sedan kanske de köper en bostadsrättslägenhet innan de skaffar en ägarlägenhet. Jag tror inte att de gör det som första åtgärd när de flyttar hemifrån.

Fru talman! Bostadsutskottets båda betänkanden behandlas här i dag var för sig. Det må så vara, men jag anser att dessa frågor har så mycket gemensamt att jag ändå tänker behandla dem tillsammans i mitt första anförande. Sedan återkommer jag till några hjärtefrågor i nästa anförande. Det gäller frågan om mångfalden i boendet och frågan om boinflytandet. Hyresrätt och bostadsrätt är de förhärskande upplåtelseformerna. Dessa är väl kända och i dagarna utsatta för ett massivt intresse på grund av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde inte vara så kontroversiellt. Jag citerar ledaren i tidningen Vår Bostad från februari 1999: "Bostadsrätt är ju en boendeform som alla borde få chansen att testa. Det gemensamma ansvaret för vardagen i bostadskvarteret och det demokratiska inflytandet över skötsel och ekonomi är en idé som har brett stöd bland folk i Sverige, oavsett politisk hemvist. Så länge ombildningarna därför inte innebär att det blir ont om hyresbostäder i vissa områden och så länge priserna inte bidrar till att stänga de flesta ute vore saken inte mycket att diskutera." Men det är detta som är haken och det som är anledningen till att jag anser att man måste se upp här. Man måste kunna begränsa spekulationen i bostäder, och det måste finnas ett bra fungerande bestånd av hyresrätter där allmännyttan är en del. Bostadsrätten är en äganderättsform som kännetecknas av att den är fritt överlåtbar. Den kan i princip överlåtas till vem som helst och till vilket pris som helst. Enligt utskottets mening bör det vid sidan av denna äganderättsform finnas en spekulationsfri äganderättsform, och det är här som kooperativ hyresrätt kommer in i bilden. Fram till årsskiftet fanns det en försökslagstiftning, men nu är tiden mogen för att permanenta detta boende. Årstaungdomarnas självbyggeri Framtidsloftet var det sista försöket med kooperativa hyresrätter som fick regeringens dispens. Regeringen fattade sitt beslut den 22 september. Nu hoppas vi på och ser fram emot en ny permanent lagstiftning för ett fungerande boende. Det är glädjande att vi i utskottet har kunnat föra fram denna fråga i enighet. Regeringen ges i uppdrag att komma med förslag om lagstiftning om kooperativ hyresrätt av såväl arrendemodellen som ägarmodellen. Detta är en hög grad av självförvaltning som är väldigt intressant, tycker jag. Det är roligt att följa de olika försök som bl.a. många allmännyttiga bostadsföretag har gett upphov till. Ytterligare en väg att uppnå ett ökat boinflytande för ekonomisk förvaltning kan ske genom införande av en hittills i vårt land oprövad upplåtelseform, nämligen genom ägarlägenheter. År 1982 utreddes detta för första gången. Nu föreslår vi att frågan utreds ännu en gång - en sista gång, möjligtvis - så att man efter en remissrunda får ta slutlig ställning. Miljöpartiets inställning har snarare vänt sig till förmån för kooperativ hyresrätt, måste jag i ärlighetens namn säga, men vi vill ju inte riktigt släppa frågan om ägarlägenheter. Vi vill i stället se resultatet av denna utredning. Utan att alltför mycket föregripa behandlingen kan jag konstatera att det finns det som talar både för och emot. Det ökar mångfalden samtidigt som det kan gå ut över utbudet av hyresrätter, precis som omvandlingen till bostadsrätter för övrigt. Det ökar otvivelaktigt boinflytandet för ägaren samtidigt som det ökar risken för spekulation i boendet. Detta var mina funderingar kring en kontroversiell fråga. Det som jag vill skicka med är att Miljöpartiet förutsätter en bo och brukarplikt i detta sammanhang. Om det hela skall fungera krävs det också en fungerande bostadsmarknad för att undvika den segregation som många är ängsliga för och som man förmodligen kan komma att se i de större städerna. För att äntligen få se vad en utredning och ett sådant här förslag kan komma att ge yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Till att börja med kan jag gratulera Helena Hillar Rosenqvist till att hon har insett farorna med ägarlägenheter. Men hon har inte förstått att det är det som kännetecknar en ägarlägenhet, nämligen rätten att själv som juridisk person inköpa och förvalta lägenheten efter eget huvud. Med andra ord: Det blir då fullt möjligt för min kompis fastighetsskötaren att köpa tio lägenheter, hyra ut dem och sedan bo kvar i sin egen villa. Det är det som är ägarlägenhet. Besittningsskyddet och boendebandet hänger samman med bostadsrättsföreningar. Där finns förutsättningar att äga sin lägenhet och tillsammans med de andra som bor i huset förvalta och sköta lägenheterna. Ägarlägenheten handlar alltså om möjligheten att själv som juridisk person äga en lägenhet och förvalta den efter eget huvud utan att man behöver bo där. Men det är ändå glädjande att om beslutet om att tillsätta en utredning går igenom i kammaren i morgon bitti, måste det innebära att när denna utredning presenterar sitt förslag då finns det en annan majoritet än den som krävde en utredning.
Fru talman! Jag anser att Sten Lundström föregriper utredningen lite grann. Det är väl ingen som har sagt att det inte går att få in bo och brukarplikten i det här sammanhanget lika väl som att Miljöpartiet föreslår en sådan när det gäller skogs och jordbruksfastigheter. Det kan inte vara helt omöjligt. Sten Lundström säger att man kan äga en lägenhet utan att själv bo där. Den möjligheten har ju också den som kan köpa sig en liten hyresfastighet. Det kan vi se på många ställen. Det behöver inte vara en så dyr fastighet med så många lägenheter för att det skall vara möjligt. Däremot finns det en begränsning i villaägandet - att man skall vara skriven på bostaden - så att den kan man inte heller hyra ut hur länge som helst, såvitt jag vet.
Fru talman! Det finns alltså fyra utgångspunkter för ägarlägenheter. De har varit utgångspunkter i de motioner om ägarlägenheter som har väckts tidigare. För det första skall ägaren själv svara för belåning. Den juridiska personen som skall ansvara för de gemensamma angelägenheterna skall inte vara tillåten att ta upp lån eller lämna säkerhet. För det andra skall lägenhetsägaren fritt kunna överlåta och upplåta lägenheten utan inblandning av övriga lägenhetsinnehavare. För det tredje skall juridiska personer ha obegränsade möjligheter att förvärva och äga lägenheter. För det fjärde skall lägenhetsinnehavaren kunna erhålla lagfarter och inteckningar för sin lägenhet. Det är detta som skiljer ägarlägenheten från bostadsrätten. Helena Hillar Rosenqvist har i sitt anförande plockat bort två av dessa punkter och anser att de inte skall finnas med i ägarlägenhetssystemet. Uppenbarligen är det därför inte en ägarlägenhet som hon eftersträvar utan det är ytterligare en upplåtelseform.
Fru talman! Det finns två punkter kvar, som Sten Lundström nämner. Jag förstår att det komplicerar det hela att införa en ny typ av upplåtelseform. Jag vet inte var Sten Lundström hämtar sina uppgifter, men den utredning som vi förväntar oss kanske kan klargöra dessa frågor för oss. Jag anser inte att den här frågan är så väl utredd att det bara är att slå till. Det behövs säkert en vända till, framför allt en remissrunda.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är glad åt att bostadsutskottet har beslutat att föreslå riksdagen att den kooperativa hyresrätten skall permanentas som upplåtelseform. En permanent lag om kooperativ hyresrätt visar på en vilja att stödja den kooperativa idén. Den 1 januari 1987 trädde lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt i kraft. Meningen var att försöksverksamheten skulle utvärderas efter en begränsad tid och att ett ställningstagande skulle göras till en eventuell permanentning av upplåtelseformen. Så blev det inte, utan försöksverksamheten förlängdes vid ett par tillfällen och gällde t.o.m. utgången av 1998. Boverket, som har utvärderat försöksverksamheten, ansåg att den kooperativa hyresrätten borde permanentas som upplåtelseform. Upplåtelseformen rymmer både möjligheter och problem i försökslagstiftningen, men Boverket har i sin utvärdering visat hur bristerna kan åtgärdas i en permanent lagstiftning. Boverket ansåg också att det var viktigt att boinflytande uppmuntras, och det är argument som väger tyngre än olägenheterna med en något ökad mångfald i fråga om boendeformer. De kooperativa idéerna utgår från och bygger på demokrati, delaktighet och engagemang. Människor går samman för att lösa gemensamma problem. Det gäller inte minst i städernas många gånger utsatta bostadsområden. Ett verkligt boendeinflytande har skapats genom upplåtelseformen. Hyresgästerna får reella möjligheter att påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader. Hyresvärden får engagerade hyresgäster som tar ansvar, trivsammare bostadsområden och ökat kvarboende. Kommunen får hyresgäster med större intresse för lokal demokrati, socialt stabila och väl fungerande bostadsområden. I regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik framhålls problemen med en tilltagande segregation och utsatta bostadsområden. I propositionen skriver regeringen att det behövs en samhällelig kraftsamling för att man skall kunna stoppa den långvariga negativa utvecklingen. Det framhålls också att lösningarna på problemen måste sökas lokalt och bygga på ett starkt engagemang hos de boende om de skall ha förutsättningar att fungera långsiktigt. Huvudinriktningen för statens stöd skall vara att underlätta att de insatser som bedöms som framgångsrika övergår till ordinarie verksamhet, särskilt sådan verksamhet som präglas av ömsesidighet. Att det har behövt ta tolv år innan det läggs fram ett förslag till riksdagen om permanent lagstiftning för kooperativ hyresrätt är svårt att förstå. Precis som Carina Adolfsson sade är bostaden en social rättighet. Det är lika viktigt att ha en god bostad som att ha ett arbete. Bostaden kan likställas med rätten till god hälsovård, omsorg och utbildning. Och ett bra boende är en förutsättning för ett gott liv. Bostaden är en del av vår identitet. Där kopplar vi av, hämtar kraft och inspiration. I bostaden skall vi känna oss trygga. Både den inre och den yttre miljön är viktig för människors livskvalitet. Bästa sättet att få människor delaktiga är att låta dem delta aktivt i det som berör dem. Och bostaden tillhör det vardagsnära som alla kan engagera sig i. Alla kommer vi säkert ihåg vilken lycka det var när vi fick vår första bostad. Idéprojektet Kvarteret Framtiden, visionen om ett närsamhälle, formulerades för 20 år sedan i Socialdemokratiska kvinnoförbundets bostadspolitiska program. Det fick ett starkt gensvar. Det var grundläggande socialdemokratiska idéer som gestaltades i visionen om vardagslivet i ett vanligt kvarter, i en vanlig svensk stad eller i ett vanligt svenskt samhälle. Nu har Socialdemokratiska kvinnoförbundet presenterat ett nytt förslag till en ny vision - 2000-talets Kvarteret Framtiden. Och i vår vision är demokrati och delaktighet ledord. Bostadspolitiken skall, utifrån en helhetssyn på människan, medverka till att tillfredsställa sociala, kulturella, fysiska och psykiska behov. Bostadspolitiken skall medverka till en positiv integration. Och i vår vision finns den kooperativa hyresrätten med. Fru talman! Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge innan regeringen återkommer till riksdagen med förslag till en permanent lagstiftning om den kooperativa hyresrätten. Och till sist, fru talman, vill jag passa på att tacka för den positiva behandlingen av min motion.
Fru talman! Det är intressant att höra Eva Arvidsson prata om de socialdemokratiska kvinnornas nya tänkande när det gäller bostäder i framtiden. Jag undrar var mångfalden kommer in.
Fru talman! Den kooperativa hyresrätten bidrar till mångfalden.
Fru talman! Ja, vi har inte med någonting om ägarlägenheter i vår vision.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation nr 1 i det här betänkandet. Vi står självfallet bakom alla andra reservationer som moderaterna är inblandade i, men för tids vinnande vill jag att det bara skall vara rösträkning och votering när det gäller reservation nr 1. Vi håller nu på att debattera bostadspolitik i kammaren. I det förra ärendet pratade man om ägarlägenheter på ett bra sätt. Det blev klargjort var vi stod. Däremot måste jag säga att jag inte förstår de partier som är emot ägarlägenheter. Ur moderat synpunkt är det varken politiker eller organisationer som skall avgöra hur folk skall bo. Det valet skall vi ge till den enskilde individen. Den boendeform som han eller hon anser passar bäst skall han eller hon självfallet ha möjlighet att välja. Betänkandet BoU3 handlar om hyresrätter och bostadsrätter. Åsikterna är sedan länge kända. Alla vet var partierna står någonstans. Därför skall jag i mitt inlägg koncentrera mig på bruksvärdessystemet. Fru talman! Bruksvärdessystemet infördes 1968, och den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som införde systemet, sade tydligt att det här var ett tillfälligt system som skulle skrotas den dag då man fick en fungerande marknad. Nu har nuvarande regeringspartiet, Socialdemokraterna, haft makten under majoriteten av de 30 år som har gått. Ändå vidhåller man att man skall behålla bruksvärdessystemet. Det kan jag bara tolka som ett tecken på en alltigenom misslyckad bostadspolitik. Bruksvärdessystem låter bra. Oavsett var huset ligger skall man betala hyra beroende på standard. Man skall i stort sett strunta i lägesfaktorn, den faktor som faktiskt har stor betydelse när människor väljer sin bostad. Dessutom finns det många exempel på att en del människor har fått onödigt höga hyror på grund av bruksvärdessystemet. Det beror på att de kommunala bostadsföretagen, som är hyresuppdrivande, i vissa kommuner har skött sitt värv så dåligt. Men de skall ha betalt för sitt. Då har det hänt att privata fastighetsägare glatt har kunnat hänga med på de här hyrorna utan att ha behövt prestera någonting. Hyressänkning kan man med det här systemet inte benämna något som. Jag vet att just bruksvärdessystemet i Stockholm i allmänhet och i Stockholms innerstad i synnerhet är en känslig fråga. Men det får inte vara så, som man ibland får en uppfattning om, att bostadspolitik bara handlar om Stockholms innerstad. Det finns faktiskt ett rike även utanför tullarna, med numerärt fler lägenheter än som finns i Stockholms innerstad. I Malmö har man börjat tänja på bruksvärdessystemet genom att ge lägesfaktorn en större betydelse när man sätter hyran. Det innebär att man i ett läge som är attraktivt har begärt och fått igenom högre hyror. I områden som är mindre attraktiva har man fått hyressänkningar. Det är det som kallas för en fungerande marknad. Om man hade höjt hyrorna något i Stockholms innerstad tror jag att kön för dem som vill söka en bostad där fortfarande skulle ha varit lika lång. Man gjorde ett experiment i Malmö när man höjde hyrorna med 10 % vid Ribersborg, vid bastranden, med utsikt mot Köpenhamn över Öresund. Kön av sökande till de lägenheterna minskade inte med en enda person. Visst har lägesfaktorn en betydelse. Visst är folk villiga att betala för läget. Fru talman! Det måste vara något snett med ett system som innebär att man i praktiken har samma hyra i ett område som är enormt attraktivt och eftersökt, som folk står i kö för att komma till, som i en förort där var och varannan lägenhet gapar tom. Ett sådant system kan väl ingen vara betjänt av. Fru talman! Jag tror att vi någon gång kommer att få uppleva det som socialdemokraterna faktiskt sade 1968, att bruksvärdessystemet var en tillfällighet. Ju förr det försvinner, desto bättre.

Fru talman! Det finns en klar skiljelinje i synen på den sociala bostadspolitiken i dag. Från Vänsterns sida vill vi stärka hyresrättens villkor och kommunernas och statens ansvar för att minska klassklyftorna och motverka segregationen i boendet. De borgerliga partierna, med moderaterna i spetsen, vill öka marknadens inflytande över boendet och mer markera den enskildes rätt, där tyvärr endast plånbokens tjocklek till slut avgör boendeformen. Moderaterna, men även flera andra borgerliga partier, har inget emot stora utförsäljningar av allmännyttan. Det är inte statens sak, säger man, utan kommunerna skall fritt få bestämma hur de skall göra. I praktiken betyder det att man inte vill ha någon statlig bostadspolitik, utan en större marknadsanpassning, men med vissa sociala inslag. Moderaterna är dock de som är tydligast när det gäller marknadsanpassningen. Man säger tydligt och klart att bruksvärdesregeln skall förändras så att de allmännyttiga bostadsföretagens hyresledande roll avskaffas. Det betyder i praktiken att den i fortsättningen helt och hållet skall anpassas till marknadens villkor. Då handlar det inte längre om en bruksvärdeshyra. Nej, det är tillgången och efterfrågan på bostäder som då får styra hyressättningen. Det här tar vi i Vänsterpartiet helt avstånd ifrån. Vi tror att det blir dyrare att bo och att segregationen förvärras. Attackerna mot det rådande systemet börjar bli tydliga. Nacka kommuns i det närmaste totala utförsäljning av de kommunala bostadsbolagens lägenheter ledde till hyreskrav på 7-8 % när den övriga marknadens avtal låg runt 1 %. I Malmö krävde ett privat fastighetsbolag skyhöga hyreshöjningar utifrån en enda anledning, nämligen fastigheternas attraktiva läge. Sådana tendenser skall stävjas. I stället skall det ske ett förtydligande av de allmännyttiga bostadsbolagens villkor, så att deras roll som hyresledande i bruksvärdesystemet stärks. Fru talman! De kommunala bostadsbolagen är också viktiga för hyresgästernas inflytande över sina lägenheter och sitt boende. I allmännyttan kan man skapa detta på politisk väg, men inte i det privata beståndet. Det kräver ett tydligt och väl utbyggt hyresgästinflytande via lagstiftningen. Vänsterpartiet är tacksamt för att utskottet har tagit till sig våra synpunkter på hur hyresgästinflytandet vid ombyggnation skulle kunna förbättras. Det är naturligtvis orimligt att en fastighetsägare utan några djupare samtal med sina hyresgäster kan sätta i gång en större ombyggnation utan egentligt samtycke från majoriteten av sina hyresgäster och efter en månad gå till Hyresnämnden för att driva igenom sina krav. Byggprocessen kan utan vidare ske fortlöpande, och sanktionsmöjligheterna saknas om fastighetsägarens ombyggnation anses orimlig. Utredning pågår och kompletteras nu med flera krav utifrån Vänsterpartiets motion. Avgörande frågor för ett starkt hyresgästinflytande vid ombyggnation är naturligtvis rätten att behålla sitt hyreskontrakt även om man tillfälligtvis tvingas att flytta och att den process som sker innan ombyggnationen sätts i gång sker på ett sätt där hyresgästernas inflytande är reellt och inte formellt. Vi har flera konkreta förslag på hur det här skall gå till. Det som särskilt bör uppmärksammas är att varsamhetsprincipen tillämpas vid ombyggnation av t.ex. ett kök, så att tidstypiska och funktionella detaljer kan behållas. Det som också är viktigt är att hyresgästerna har stor tilltro till sina fastighetsägare. Ägandet skall vara tydligt och man skall som hyresgäst väl känna till sin fastighetsägare. De flesta fastighetsägare är seriösa. Men det finns de som inte är det. I vissa tider är fastighetsspekulation och fastighetsägande en mycket lukrativ sysselsättning, vilket inte minst märktes i slutet av 80-talet. Under 90-talet har tiderna förändrats, men kan snabbt förändras igen. Därför är det viktigt att lagstiftningen runt förvärv av fastigheter fungerar väl och att seriositeten i fastighetsägandet kan prövas när det behövs. Här finns det en lucka i lagen som Vänsterpartiet anser bör täppas till. Frågan har nyligen behandlats i 1995 års utredning om hyreslagstiftning och i en proposition under 1997/98. I remissbehandlingen som föregick propositionen framgick det tydligt att bolag med blandad verksamhet och där fastighetsinnehavet var litet, många gånger uppvisade brister i fastighetsförvaltning och i hyresvärdskapet. Detta tog regeringen ingen hänsyn till. Regeringen sade att det saknades fog för att påstå att dessa näringsidkare skötte sig sämre än andra. Lagstiftningen ger nu ingen som helst möjlighet att pröva det som regeringen påstår i sin proposition. I bolag där fastighetsinnehavet är uppe i 49 % av det samlade värdet ges ingen möjlighet till prövning av fastighetsförvärv, men om värdet är 51 % är det fullt möjligt. Detta är ett märkligt och mycket ologiskt beslut. Det kan inte vara procentsatsen i ägandet som skall avgöra prövningsrätten utan möjligheten att uppfylla kriterierna att vara en god fastighetsägare och en seriös fastighetsförvaltare. Under slutet av 80-talet hade jag rätt god inblick i fastighetsmäklarbranschen genom en god vän. Jag kan försäkra att många bolag som då köpte fastigheter inte hade för avsikt att vara goda fastighetsförvaltare utan mera såg dem som en bra placering av vinster från det egna bolaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. Fru talman! Till sist några ord om det kollektiva hyresförhandlingssystemet. I många länder har staten en central roll när det gäller hyressättningen. I Sverige är det parterna på hyresområdet som sköter detta. Hyresgäströrelsen gör en stor insats i detta system. Dels sköter man förhandlingarna för sina egna medlemmar, dels har man ansvaret för att sköta förhandlingarna för alla de andra hyresgästerna. Det finns ett problem med detta som gör hyresförhandlingarna svårare än de behöver vara. Man skall också förhandla med fastighetsägarna om vilken ersättning som skall utgå för att just förhandla om hyrorna. Denna dubbla roll upplevs som alltmer besvärande. Det ifrågasätts från fastighetsägarhåll om förhandlingsersättning skall utgå eller ej. Det är naturligtvis svårt att i längden leva med ett sådant beroende och samtidigt vara fullvärdig förhandlingspartner. Frågan är under utredning, och Vänsterpartiet kommer noga att följa arbetet. Om inget händer kommer vi att kräva en ändring.

Fru talman! Till ungdomens drömmar hör som väl är fortfarande att planera, att bygga, att bo. Nyckelord för bostadspolitiken är frihet, rättvisa, nytta, behov. Det är frihet att kunna välja mellan olika boendeformer som hyresrätt, kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter, bostadsrätt, radhus, kedjehus, villaboende osv. Till bostadspolitiken hör rättvisa. Men det är inte fråga om millimeterrättvisa att alla skall ha lika stor yta, lika stor hyra, lika god standard osv. Detta måste få variera beroende av hur den enskilde vill prioritera och kan prioritera att använda sina resurser. Av våra ungefär fyra miljoner bostäder är hälften byggda efter 1960. Hälften finns i hyreshus och hälften i småhus. Bostadspolitiken har ändrat inriktning. Från att ha byggt på ett socialistiskt bidragssystem har styrningen mera gått över till de enskilda människorna. Hyrorna är dock alldeles för höga. I genomsnitt 30 % av den enskildes utrymme av lönen efter skatt går till hyra. De sänkta räntorna måste få genomslag också för den ränta som råder för fastigheter, så att den når fram till den enskilde. Bostadspolitiken måste bygga på nytta. Därför är resonemanget om vilka vi bygger för viktigt. Hyresrätten är till för en blandning av befolkningen. Den är ett led i valfriheten. Alla vill inte bo i villa eller äga en bostadsrätt. Nyproduktionskostnaderna har skenat i väg kraftigt under senare år. Man kan fråga sig varför inte byggarna minskat produktionskostnaderna när det inte byggs mer än drygt 8 000 lägenheter. Det är det minsta som har byggts som statistiken kan uppvisa. Kommunerna kan hjälpa till genom att minska kringkostnaderna. Det är höga avgifter för byggande. Fastighetsskatten måste på sikt kunna tas bort, annars uppnår vi aldrig neutralitet i boendet. Regeringen motverkar redan detta genom att ta ut högre fastighetsskatt på villor. Hyrorna måste bygga på en balans mellan marknadsekonomi och politiska beslut för att kunna upprätthålla ett besittningsskydd. Hög beskattning bromsar efterfrågan. 65 % av hyreskostnaden kan bestå av skatter och avgifter, medan det genomsnittliga skattetrycket i hela ekonomin är 54 %. Vi har Europas högsta hyreskostnader. Byggintressen och kommunala besparingsintressen gör att bruksvärdessystemet med en långsiktig självkostnad som grund är på väg att urholkas. Bruksvärdessystemet kringgås ofta genom att man bygger om och höjer hyran. Det måste finnas en balans mellan hyresvärdens anspråk att få genomföra sådana åtgärder som i ett fastighetsekonomiskt perspektiv är erforderliga och hyresgästens befogade krav på inflytande. Fru talman! Bostadspolitiken måste bygga på behov. Människors behov utgörs av en god boendemiljö med sunda hus, trygghet, inflytande, gröna och sköna bostadsområden som är välplanerade, välfungerande och med trivsamma bostäder. Därför bör hyresgästernas roll förstärkas. Vi måste öka konsumenternas påverkan med större flexibilitet i byggandet och större möjligheter till val. Hyresgästernas eget arbete kan påverka hyran. Förvaltningskostnaderna ligger runt 30 %. Självförvaltning ger möjligheter till grannkontakter, gemenskap och ökad trivsel. De möjligheter till hyressänkning den ger kan vara av avgörande betydelse för många hyresgäster. Det kan vara ett sätt att mildra segregationen i särskilt utsatta områden. Vi måste också skapa system för bosparande. Det är viktigt att öka ungdomars medvetenhet och intresse för att spara till framtida behov. Vi har nu startat Innemiljöåret 99. Det är viktigt att fastighetsägare deklarerar lägenheternas miljö. Vi vistas inne drygt 80 % av vår tid. Produktkontroll och uppföljning måste bli bättre. - och som vi har stött - mot porrklubbsverksamhet. Porrklubbsverksamhet måste vara grund för uppsägning. Detta med tanke på barn och ungdom. Det är riksdagens plikt att ge hyresvärdarna ett mer effektivt instrument att bli av med porrklubbsverksamhet som bedrivs i hans eller hennes hus. Fru talman! Bostadsrätt är i grunden en bra upplåtelseform. Det finns ändå mycket att önska. Socialdemokraterna har inte överansträngt sig att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att ägarna till en bostadsrätt kan vara med och påverka stadgarna. Bostadsrättsorganisationer skall inte kunna lägga in veto mot föreningarnas stadgeändringar. Föreningens rätt till självbestämmande måste garanteras. Den enskilde i föreningen måste vara en röst som hörs. Det finns flera orimligheter. Jag tar ett exempel: En familj med ett astmabarn kunde inte bo kvar i bostadsrätten för att barnet blev sämre och sämre. Sedan uppsägning inlämnats med en uppsägningstid på tre månader fick familjen inte sälja bostadsrätten trots att kunder fanns. Hela deras insats gick tillbaka till bostadsrättsföreningen. Det fanns ingen möjlighet att överklaga detta beslut. Så kan vi inte ha det om vi skall värna om våra småbarnsfamiljer. Det är ingen hemlighet att många bostadsrättsföreningar har en svag ekonomi. Mest utsatta är de föreningar som har stora lån. Enligt gällande skatteregler kan sådana föreningar endast dra av en del av sina räntekostnader. När räntekostnaderna är större än den intäkt en förening taxeras för uppstår ett underskott. Till skillnad från vad som gäller för andra fastighetsägare erhåller inte en bostadsrättsförening någon skatteåterbäring. Stat och kommuner riskerar att åsamkas kostnader på 12 miljarder kronor som följd av ekonomisk kris för bostadsrättsföreningar. Denna ekonomiska risk skulle påtagligt minska om bostadsrättsföreningar fick full avdragsrätt för sina räntekostnader. Den första skatten handlar om 1,4 % av taxeringsvärdet för berörd fastighet. Den andra är en inkomstskatt om 28 % av en schablonintäkt på 3 % av taxeringsvärdet. Fru talman! Vi kristdemokrater tycker att det vore bättre att de som önskar kan ansvara för sin del av bostadsrättsföreningens belåning. Då kan familjer eller den enskilde dra av räntan i deklarationen på samma sätt som en villaägare och på det sättet bo betydligt billigare. Detta visar exemplen där personer flyttar från bostadsrätt till egen villa och får betydligt lägre hyra. Ett personligt låneansvar ger också större flexibilitet på det sättet att den enskilde bostadsrättshavaren själv kan bestämma storleken på det egna kapital han vill skall vara nedlagt i bostadsrätten. Samhällsekonomiskt uppmuntras ett personligt sparande. Dessutom kommer bostadsrättens värde som pant att förstärkas. Därför är det också viktigt att snabbt komma i gång med en utvärdering av 1996 års lagändringar. Ett bostadsrättsregister skulle underlätta möjligheten att själv belåna sin bostadsrätt. Vi kristdemokrater deltar i flera reservationer i betänkandet om hyresrätt och bostadsrätt. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 8 under mom. 12 om ett personligt låneansvar för bostadsrättshavaren.
Fru talman! Jag kunde inte låta bli. Ulla-Britt Hagström sade att vi nu håller på att avveckla ett socialistiskt bidragssystem. Det var en intressant tanke. Vad är det socialistiska i bidragssystemet? Just avvecklingen av det som Ulla-Britt Hagström kallar det socialistiska bidragssystemet har lett till att vi har Europas högsta hyror. Heller socialism och lägre hyror än ej socialism och högre hyror.
Fru talman! Att vi avvecklar ett räntebidragssystem behöver inte betyda att hyrorna går i höjden. Vi börjar alltså komma ifrån ett bidragssystem som faktiskt ledde till en inflationsverkan. I och för sig kan jag påstå att hyrorna gick i höjden därför att det blev en spiral uppåt hela vägen. Folk kunde, i och med att man kunde dra av sina räntekostnader, betala högre hyror i vissa fall. Det är på väg mot mera marknadsstyrning. Men vi kristdemokrater menar att det måste vara en marknadsstyrning som tar till vara brukvärdessystemet och ger hyresgästernas besittning en tryggare framtid.
Fru talman! Det var inte alls svar på det jag frågade om och dessutom fel historiebeskrivning. Det som har hänt under 90-talet är att vi har gjort en snabbavveckling av det räntebidragssystem som vi har, bl.a. skattereformsändringar som gör vi har fått den här situationen. I Europa ser man på Sverige och undrar: Vad håller ni på med? Så får man inte bete sig. Då avvecklar vi ett system och tror att vi skall kunna hitta någonting annat genom att gå skattevägen. Då menar Ulla-Britt Hagström att den viktigaste åtgärden nu är att se till att egnahemsägare får samma fastighetsskattesänkning som hyresgästerna. Tycker Ulla-Britt Hagström i dag att det är rättvisa mellan boendeformerna?
Fru talman! Den viktigaste frågan nu är att få bort fastighetsskatterna över huvud taget. Det är egentligen inte rimligt att vi skall ta ut skatt på boende på det sätt som vi gör. Ett steg är att sänka fastighetsskatten, men det motverkar faktiskt neutraliteten i boendet att då låta skatten för en boendeform, villorna, ligga kvar högre än för övriga typer av boendeformer. Jag hoppas att Owe Hellberg, som stöder en socialistisk politik, skulle kunna vara med om att se till att få lite mer kreativitet, eget ägande osv. Det gör att vi får en annan bostadssituation än den vi har i dag. Det finns miljardskulder. Vi kommer att få en ganska stor bomb. Jag har hört siffror på upp till 50 miljarder i bostadsbeståndet, som är s.k. svarta hål. Det är en socialistisk politik som föranlett detta.

Fru talman! Jag tänker att i mitt anförandet uppehålla mig vid två frågor i detta betänkande, nämligen bostadsanvisning och porrklubbsverksamhet. Miljöpartiet de gröna anser att man bör överväga om inte den gamla bostadsanvisningslagen bör återuppstå, om det inte på frivillighetens väg går att nå fram till ett sätt att tillförsäkra varje kommuns invånare rätten till en bostad. Detta skall ses som ett komplement till kommunallagens bestämmelser och skyldigheterna enligt socialtjänstlagen. I juni förra året tillsatte regeringen en bostadssocial beredning. Numera kallar vi den en boendesocial beredning för att framhäva själva boendet i stället för bostaden. Jag kan instämma i vad utskottet säger om att det naturligtvis är lämpligt att denna beredning, som bl.a. skall arbeta med de bostadslösas situation, först skall få komma med förslag. Därför avstår jag från att yrka bifall i denna del. Däremot yrkar jag bifall till reservation 4 under mom. 6. I vår jämställdhetsmotion tar vi upp förslag från Kvinnomaktutredningens slutbetänkande Ty makten är din, SOU 1998:6. Vi vill förbjuda pornografiska verksamheter, och i linje härmed föreslår vi att hyreslagen ändras så att hyresvärden får möjlighet att avhysa en hyresgäst som bedriver porrklubbsverksamhet. Det är väldigt störande med sådan verksamhet, särskilt för dem som bor i samma hus. Det är störande trafik nattetid. Det är ytterst olämplig miljö för barn och ungdomar. Verksamheten förknippas med många brott, t.ex. med ekonomisk brottslighet. Och av den anledningen går det tydligen att bli av med vederbörande. Det framgår säkert inte av de uppgifter hyresgästen lämnat att det skall bedrivas porrklubb i lokalen. Den hyrs alltså ut på falska premisser, och sedan är det väldigt svårt för hyresvärden att bli av verksamheten. Miljöpartiet de gröna anser alltså att en hyresgäst skall kunna sägas upp och avhysas om han bedriver porrklubbsverksamhet. Med detta, fru talman, yrkar jag som sagt bifall till reservation 4 under mom. 6. Jag passar på att tacka Kristdemokraterna för stödet för mp:s motion.

Fru talman! Som moderat anser jag att den enskilda människan baserat på eget omdöme och fri vilja i möjligaste mån skall kunna bo där han eller hon vill. Carina Moberg pratar om att vi mellan raderna framför uppfattningen att det skulle vara fult med hyresrätt. Jag vill bara för protokollet tala om att jag har bott hos ett kommunalt bostadsbolag i Malmö i 35 år. Det har jag gjort av egen fri vilja därför att jag tycker att den boendeformen passar mig bra. Det är den valfriheten jag vill ha. Carina Moberg tog som exempel hyran i någon Stockholmsförort. Vad gjorde bruksvärdesprincipen där? Var det faktumet att det jämförbara allmännyttiga bostadsbolaget var dåligt skött som gjorde att den privata värden kunde trissa upp hyran? Vad gäller renoveringar kan jag säga att jag har ett förflutet som byggnadsarbetare. Vi skulle renovera gamla bostadsrättsföreningars bestånd. Ingen ville att man skulle renovera, därför att det var bra som det var. Man blev tvingad till enormt dyrbara renoveringar och ombyggnader därför att man inte hade skött det löpande underhållet. Jag tror inte att man i första hand skall fråga hyresgästen om man skall renovera eller inte. Jag noterade att Carina Moberg tycker att det är riktigt att det skall vara samma hyra för en lägenhet i Stockholms innerstad som för en liknande lägenhet i Rinkeby. Okej - ni kanske vinner några röster på det i Stockholm, men ni vinner ingenting på det runtom i Vad gäller marknadshyror vill jag säga följande: Om vi hade haft en fungerande bostadspolitik hade vi haft hyror som var lägre än de hyror vi har i dag.

Fru talman! Jag tror att jag ställde fem frågor, och jag fick inte svar på en enda av dem. Carina Moberg har en chans till att svara. Såvitt jag vet har vi moderater inte föreslagit att man skall ta bort besittningsskyddet. Om man t.ex. skall renovera en fastighet eller höjer hyran vid ombildning till bostadsrätter, om man tar bort bruksvärdesprincipen, skall inte någon som inte vill vara med behöva flytta ifrån sin lägenhet av det skälet. Jag skulle ändå vilja ha svar på en fråga.

I Malmö har vi sett att när man höjde hyran med 10 % i Limhamn blev det inte mindre attraktivitet i det området jämfört med i Rosengård.

Fru talman! Jag blir lite förundrad när Carina Moberg först ryser över segregationen - det gör jag också, men den skapas ju av brist på valfrihet - och sedan säger att vi inte skall ha valfrihet. I nästa andetag säger hon att vi skall gå in på ökad självförvaltning. Det är i alla fall någon sorts valfrihet. Jag är tveksam till att just de allmännyttiga bostadsföretagen skall vara de hyressättande hela tiden. Det kan ju variera mellan olika områden i landet, olika förhållanden osv. Jag tror att även detta kan bli hyreskostnadsdrivande i vissa fall.

Fru talman! Carina Moberg frågade i sitt anförande: Varför är det fult att inte äga? Jag vill ställa frågan: Varför är det fult att äga? Hälften av allt boende är i hyreshus, och hälften är i andra typer av boende. Det är tydligen så att svenska folket helst väljer andra typer av boendeformer. Givetvis klassar vi inte ned någon. Alla skall ha rätt att välja. Sten Andersson, som talade här, har valt t.ex. en hyresrätt, såvitt jag kan förstå. Det är alltså friheten att välja alla typer av boendeformer som är det viktiga. Eftersom Socialdemokraterna håller tillbaka vissa boendeformer blir det trots allt snett med hälften-hälften. Jag tror att fördelningen skulle ha varit mycket annorlunda om man kunde välja mer eget ägande.

Fru talman! Det hade naturligtvis varit intressant att ge sig in i den debatt som har pågått ett tag. Jag kan konstatera att moderaterna förra året var betydligt tydligare i sina angrepp på bruksvärdet, när de sade att det är alldeles för liten omflyttning i innerstaden när folk har råd att bo kvar i sina lägenheter. Det visar kanske lite mer vart moderaterna egentligen syftar, och uppenbarligen också kd. Fru talman! Jag vill först bara instämma i Owe Jag kommer i resten av mitt anförande att framför allt uppehålla mig vid tre reservationer som Vänsterpartiet har lagt till betänkandet. De tre motionerna bakom reservationerna är av den arten att de skulle förstärka de boendes och de bostadssökandes inflytande och möjligheter till rätten till bostad. Reservationerna är numrerade 15, 16 och 17. I reservation nr 15 tar vi upp behovet av minoritetsskydd avseende ombildning till bostadsrätt. Jag kan konstatera att det antagligen finns en majoritet i riksdagen för att förändra de regler som nu gäller. En utredning är tillsatt, och vi är från Vänsterpartiet beredda att avvakta utredningens förslag. Jag yrkar därför inte bifall till reservation 15 i dag. Däremot skall vi bevaka och se till att en regelförändring kommer till stånd. Att, som i dag, låta enkel majoritet avgöra ombildandet är inte rimligt. Att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening är förknippat med en rad svårigheter och upplevs inte särskilt positivt av hyresgästen, och oftast inte heller av bostadsrättsföreningen, vars syfte inte i första hand är att vara hyresvärd. Ett minoritetsskydd vid försäljning skulle gynna både dem som i dag tvingas vara hyresgäster och dem som vill bilda bostadsrättsföreningar. Men vi avvaktar, som sagt, den utredning som kommer att lägga förslag om förändringar och förhoppningsvis också föreslå ett kraftigt förstärkt minoritetsskydd. Fru talman! Reservationerna 16 och 17 yrkar jag däremot bifall till. Båda reservationerna är viktiga för att förstärka den sociala bostadspolitiken och är dessutom i vissa delar en förutsättning för den sociala bostadspolitiken. Vänsterpartiet har flera år i rad ställt krav på ett återinförande av bostadsanvisningslagen. För varje år som har gått har vi kunnat konstatera att behovet av en sådan lag bara ökar. Bostadslösheten och hemlösheten ökar. Sociala myndigheter och kommuner har allt svårare att upprätthålla rätten till en bostad för alla. Bostadsanvisningslagen, som upphävdes av den borgerliga regeringen 1993, hade tidigare lett fram till att en rad kommuner tecknat avtal med fastighetsägare, både i den privata och i den kommunala sektorn, utan att man behövde använda lagen. Effekterna av att lagen är borta är att de flesta avtal har försvunnit, och de avtal som i dag finns kvar är alldeles otillräckliga. Om riksdag och regering på fullt allvar menar att bostaden är en social rättighet, krävs det att kommunerna får kraftfullare verktyg och att staten också ställer krav på kommunerna att ta ansvar. I dag kan vi se motsatsen, hur fastighetsbolag ställer allt högre krav på blivande hyresgäster både avseende arbete, inkomst, social situation och tyvärr ibland även etnicitet. Vi kan konstatera att marknaden och den marknadsstyrda verksamheten inte tar ett socialt bostadspolitiskt ansvar. Detta ansvar förutsätter att vi som politiker ställer de krav och stiftar de lagar som är en förutsättning för det. Vi kan också se att marknadslösningarna ofta leder till att grupper ställs helt utanför bostadsmarknaden. Socialtjänsten räcker inte längre när det gäller att skapa bostäder utan ger oftast bara tak över huvudet åt folk. Jag besökte för ett antal veckor sedan ett härbärge och ett behandlingshem med drogfrihet i anslutning till härbärget. Vid samtal med dem som bodde där visade det sig att de hade stora problem efter en lång tid i drogfrihet och efter genomgången behandling. Bl.a. hade de sett till att betala av sina hyresskulder och rättat till andra problem som uppstått under missbruksperioden. Ändå hade de ingen förutsättning för egenboende eller eventuella andrahandskontrakt. Det fanns folk som hade sökt uppemot 20-50 lägenheter utan att lyckas. För dessa grupper är bostadsanvisningslagen en nödvändighet. Därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiets motion i frågan. Fru talman! Bostadsanvisningsrätten är inte tillräcklig för att stärka kommunernas möjligheter och skyldigheter. Efter det att borgarna tog bort bostadsförsörjningslagen har andelen kommuner som upprättat bostadsförsörjningsplaner minskat till 25 %. Antalet kommuner med bostadsförmedlingar har mer än halverats. Då kan vän av ordning fråga sig om detta har någon betydelse. För oss vänsterpartister har det stor betydelse. Bostadsförsörjningslagen innebar att bostadspolitiken var en självklar fråga på kommunens agenda, och vi fick en aktiv bostadspolitisk debatt i kommunerna. Den avgiftsfria bostadsförmedlingen gav dessutom kommunerna större förutsättningar att se till att den sociala segregationen kunde motarbetas. Bostadsförsörjningsprogrammet var ett starkt dokument som tvingade kommunerna att visa hur man tänkte lösa problemen på bostadsmarknaden och skulle också kunna vara ett instrument för att just bekämpa segregationen. Genom ett återinförande av de av oss föreslagna lagarna skulle vi ta ett viktigt steg tillbaka mot en social bostadspolitik. Vi hade förhoppningen att i alla fall socialdemokraterna skulle ställa sig bakom förslagen, inte minst med tanke på kritiken när lagarna avskaffades och även, som vi upplever det, en allt större acceptans för våra förslag avseende bostadssektorn. Fru talman! Utöver de lagsförslag som jag har redovisat vill vi dessutom att regeringen skall utreda ett förslag om rätten att pröva en hyresvärds skäl att neka rätten till hyreskontrakt. Jag kan konstatera att utskottsmajoriteten faktiskt inte har någon invändning i sak utan delar vår uppfattning om det godtycke och de underliga regler som gäller för rätten att hyra bostad. Det enda argumentet mot vårt förslag tycks vara att när den överklagande får rätt, finns lägenheten i alla fall inte tillgänglig. Jag kan bara beklaga att utskottet inte har förstått vår motion. Den kanske viktigaste funktionen med prövningsrätten är den förebyggande effekten. Om inte detta räcker får vi väl skärpa lagstiftningen ytterligare med möjlighet till vitesförläggande eller t.o.m. inhibering av hyreskontrakt. Det som sker i dag är inte rimligt. Bostadsföretagens skäl att säga nej är i dag så många att en förändring är nödvändig. Min dotter kunde, efter att ha haft inkomst i ett halvår, visa upp att hon hade arbete. Men hon kunde inte få en lägenhet med mindre än att hennes föräldrar vara beredda att teckna hyresborgen. Det gjorde vi naturligtvis för att hon skulle få en lägenhet, men det skulle inte ha behövts. Hon skulle haft möjlighet att överklaga beslutet och få rätt, för det fanns inget skäl för att inte få ett hyreskontrakt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 16 under mom. 22 och till reservation 17 under mom. 23, så har jag varit riktigt tydlig.

Fru talman! På grund av olyckliga omständigheter, dvs. ett flyg som var tre timmar försenat, hade jag inte möjlighet att delta vid justeringen av detta betänkande. Av det skälet finns Folkpartiet inte med i några reservationer. Det är därför som jag har blivit placerad så långt ned på talarlistan, och det mesta är därför redan sagt. Jag vill ändå säga att Folkpartiet ställer upp på innehållet i reservation 3 om hyresgästinflytande vid ombyggnad och i reservation 13 om en bostadsrättsförenings självbestämmande över sina stadgar. Vidare vill jag säga några ord om självförvaltning. Här skulle jag ha fogat en reservation till betänkandet om jag hade haft fysisk möjlighet att göra det. Ökad självförvaltning ger hyresgästen makt i sitt boende och bidrar till stabila förhållanden och ökad trivsel. Den kan också bidra till en ökad integration i utsatta bostadsområden. Men de regler som i dag finns för självförvaltning gäller enbart de hyresgäster som omfattas av en kollektiv överenskommelse. Folkpartiet anser att även en mindre grupp av hyresgäster, t.ex. de som bor i ett hyreshus, bör ges ökade möjligheter till självförvaltning. Vi har i vår motion Sf634 yrkat på en sådan förändring. I Storstadskommitténs betänkande Egenmakt föreslås att en särskild lag om självförvaltning skall knytas till hyresförhandlingslagen. Förslaget bygger på att hyresgästerna skall bilda en egen förening för självförvaltning. En sådan ordning skulle, enligt vår mening, ge större flexibilitet för hyresgästerna än nuvarande system. Jag yrkar bifall till Folkpartiets motion Sf634, yrkande 14 och därmed avslag på reservation 6 och på utskottets hemställan på denna punkt. Jag vill avsluta med att säga några ord till Carina Moberg, som i den föregående debatten sade att detta med valfrihet inte gäller hyresgäster. Jag vill då påpeka att i mitt anförande i den debatten sade jag att valfriheten skall innebära att den som vill skall kunna välja ägarlägenhet, hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet, så att detta inte är okänt.

Fru talman! Jag skall be att få börja med att yrka bifall till reservation 6 under mom. 8. Samtidigt vill jag göra en rättelse. Det skall inte stå att motionen från Folkpartiet avstyrks i vår reservation. Jag tillstyrker även folkpartimotionen. I denna reservation har vi reservanter talat om betydelsen av att ge hyresgäster möjligheter till självförvaltning. Varför? Bakgrunden till reservationen är de åsikter som vi i Centerpartiet har framfört i vår motion med namnet Integrationspolitik, mångfald och lika möjligheter. I det avsnitt i motionen som handlar om boendet lyfter vi fram behovet att människor från olika kulturer verkligen möts och ser varandra samt att människor får möjlighet att vara med och påverka sitt boende och sin omgivning. Vi vill klarlägga att det i första hand inte är ett etniskt utan ett socialt problem att inte människor möts över gränserna. Vissa bostadsområden är starkt eftersatta i fråga om underhåll och service trots att hyrorna har samma nivåer som för lägenheter i andra mer exklusiva områden. Med tanke på den diskussion vi förde i föregående ärende finns det skäl att uppmärksamma att det finns sociala segregationsproblem även när man hyr sitt boende. Det är alltså inte någon garanti. Förorterna, speciellt de som har en etnisk och kulturell mångfald, har förutsättningar som inte finns på andra håll. Det är helt klart att språklig och kulturell mångfald är en tillgång i en alltmer internationaliserad värld. Dessa skiftande erfarenheter anser vi att man måste ta till vara. Det tycks ibland som om det officiella samhället har svårt att inse att människor trivs i olika miljöer. Det offentliga samtalet kretsar ofta kring miljonprogrammets yttre miljö utan tanke på att det är människors hembygd det handlar om. Utvecklingen av dessa områden måste ske i samarbete med de boende. I det offentliga samtalet måste vi ändra oss och klart säga att det är människors hembygd det handlar om. Segregationen i och mellan bostadsområden är också stor. Det gäller inte enbart i storstäderna utan i de flesta orter och samhällen i Utifrån vad jag nu har beskrivit från vår motion och utifrån den diskussion som vi har haft här i dag känns det märkligt att det inte finns enighet och insikt i utskottet om att hyresgästens möjlighet till självförvaltning bör stimuleras från statsmakternas sida. Det kan t.ex. ske genom att tillåta hyressäkningar om man åtar sig att städa sin trappuppgång eller att sköta andra saker i huset som måste göras för att det skall fungera och bli trivsamt. Förutom ett tillskott till den personliga ekonomin, som inte är oviktigt för någon, ger självförvaltningen därutöver naturliga möjligheter till grannkontakter, gemenskap och ökad trivsel. Fru talman! Jag är förvånad att några talare drog in såväl fastighetsskatt som räntebidrag i debatten om det här betänkandet, som inte alls handlar om de sakfrågorna. Till de frågorna får vi all anledning att återkomma eftersom beredningar pågår. Förutsättningar för neutralitet mellan olika boendeformer måste arbetas fram. Det har inte minst diskussionen som förts här i dag av oss ledamöter i bostadsutskottet givit belägg för.
Fru talman! Yvonne Ångström höll nu ett anförande om s.k. självförvaltningssystem för hyresrätter. Vi är nu rätt överens om att man behöver det. Sedan gjorde hon mig lite besviken. Jag hade hoppats att hon skulle våga gå längre än att det handlar om att få lov att städa trapporna. Det handlar faktiskt även om den ekonomiska förvaltningen av den bostad man bor i. Att förvalta någonting själv innebär inte bara att man får lov att ta över vissa sysslor. För mig innebär förvaltning rätten att styra hyresutveckling, styra låneutveckling och annat som gäller sina fastigheter. Jag är lite nyfiken på om man från Folkpartiet är intresserad av att göra så kraftiga begränsningar i den privata äganderätten att man kan låta brukarna få ett aktivt inflytande över det som är det riktigt väsentliga när det gäller självförvaltning.
Fru talman! Folkpartiet får tala för sig. Jag talar för Centerpartiet! Jag hade inte så många minuter på mig eftersom jag anmälde mig sist till talarlistan. Annars skulle jag också ha påtalat det som Sten Lundström säger. Jag tror att vi är ganska eniga om den här frågan. Det handlar om att de som äger hyreslägenheterna också tar sitt ansvar. Det pågår en diskussion i de allmännyttiga bostadsbolagen runtom i landet som det är ganska intressant att ta del av. Man har t.ex. begripit att man talar om vad som är ett hem för någon.
Fru talman! Först vill jag be om ursäkt för att jag använde både fel namn och fel partibeteckning på Rigmor Ahlstedt från Centerpartiet. Jag ber om ursäkt för det. Detta är en intressant fråga. Den kan vi diskutera vidare. Det är naturligtvis så att för allmännyttan, som nästan till hundra procent är kommunalt ägt, kan man via ägardirektiv från kommunerna ganska lätt omsätta förslaget i praktiken. Problemet är den stora delen privata hyresfastigheter. Det kräver en lagändring som också innebär en inskränkning av det privata ägandet. Är Centern beredd att gå med på det ser vi fram emot det.
Fru talman! Någon inskränkning i det privata ägandet skall vi inte ha. Den privata äganderätten är reglerad i grundlagen i Sverige. Det är jag tacksam för. Men jag håller med Sten Lundström om att detta är frågor som vi skall återkomma till, diskutera och titta på.

Fru talman! Dagens betänkanden grundar sig på en regeringens skrivelse om narkotikapolitiken och två propositioner om kontroll av syntetiska droger respektive åtgärder mot dopning. Dessutom finns en rad motioner med anledning av regeringens skrivelser och propositioner förutom 27 motioner från allmänna motionstiden. Trots denna mångfald kan konstateras att det råder en betydande samsyn på dessa problem i vårt land. Skillnaderna mellan partierna är marginella. Narkotika fortsätter dock att vara ett stort folkhälsoproblem. Dagligen kan vi ta del av rapporter i pressen om nya tragedier. Det förefaller som om Sverige också har blivit ett transitoland för narkotika. Väldiga mängder narkotika tas om hand av tullen, så stora mängder att svenskarna knappast kan konsumera allt själva. Narkotikapolitiken i Sverige har som sagt kunnat föras under en förhållandevis stor enighet. Vi har alla den uppfattningen att narkotikapolitiken skall bedrivas kraftfullt, tydligt och konsekvent. Motåtgärderna omfattar ansträngningar från hela samhället. Och huvudansvar har föräldrar och skola. Möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka drogmissbruk är beroende av om föräldrar och andra ansvariga har tillräckliga kunskaper. Samhället och dess myndigheter måste samarbeta också med de frivilligorganisationer mot narkotika som ofta har stor kunskap om dessa problem. A och o vid denna verksamhet är information och kommunikation framför allt till ungdomarna. Det är vanligast att ungdomar rekryteras till drogmissbruk. Ungdomar är de mest lättrekryterade. Vi har visserligen den s.k. ANT-undervisningen i skolan som behandlats mycket seriöst i utbildningsutskottet, men den fungerar trots allt ganska dåligt. Varken elever eller lärare lär sig på detta sätt tillräckligt om alkohol, droger och tobak. ANT-undervisningen måste intensifieras. Lärarna har en bra observatörsroll. De kan ofta se när en individ snabbt förändrar sitt beteende, t.ex. börjar skolka, visar likgiltighet, är hyperaktiv, osv. Förändringar i personligheten kan vara det första tecknet på ett begynnande narkotikamissbruk. Det finns också modernistiska trender i dagens samhälle där narkotika har en stor lockelse. Vi känner alla till uppståndelsen för något år sedan då rejvfesterna blommade som mest. De s.k. medvetandevidgande drogerna kan aktivera en stark lockelse till det översinnliga, till nyhinduism, sekter och guruer. Socialt avvikande företeelser, t.ex. satanism, kräver praktiskt taget narkotika med gravskändningar, kyrkbränder och t.o.m. mord som följd. I detta sammanhang måste vi betona föräldrarnas oavvisliga ansvar. De måste veta vad deras ungdomar gör. Det offentliga skall medverka och stödja genom information och normbildning. Detta gäller också alkoholbruk som ju är inkörsporten till narkotikabruk. Jag skall inte läsa upp listor på vilka sorters narkotika som är särskilt farliga. Alla är farliga om än på olika sätt. På senare tid har de s.k. syntetiska preparaten blivit ett stort problem, eftersom lagstiftningen har haft svårt att hänga med. Genom att ändra den kemiska sammansättningen får man fram nya preparat som inte är narkotikalistade och därmed kan säljas till dess att samhället har hunnit i fatt. Narkotikamissbruket har fördubblats under en tioårsperiod. Missbruket har också börjat tränga allt längre ned i åldrarna. Missbruket har också blivit tyngre. Utvecklingen mot allt tyngre medel är illavarslande. Poliser och ungdomar rapporterar om tilltagande missbruk hos barn under 15 år. Lagens begränsning tills straffmyndighetsåldern uppnåtts hindrar polisen att få fram bevis. Lagstiftningen borde snarast kompletteras så att polisen kan ta drogtester även när missbrukaren är under 15 år. Man bör inte heller glömma bort en äldre generation bara för att detta är mindre vanligt hos den. Drogmissbruk i arbetslivet kan medföra svåra risker i vissa yrken och måste med kraft motarbetas. Arbetsdomstolen har nyligen i en dom gett kärnkraftverken tillstånd att drogtesta personal även om dessa personer inte traditionellt tillhör riskpersonalen. Den första förutsättningen för att man skall kunna bekämpa missbruket är ju att man kan identifiera det. Staten har tillsammans med kommunerna ett ansvar för missbrukarvården. Och i år fördelar staten 50 miljoner kronor för insatser på detta område. Denna summa behöver förmodligen förstärkas till kommande år. Idrottsrörelsen arbetar i stort sett mycket bra mot droger och narkotika. Den har också stor erfarenhet av att bekämpa förekomster av dopningsmedel. Fusk via dopning måste till varje pris bekämpas. En särskild anledning till detta är naturligtvis preparatens medicinska effekter som kan ödelägga unga människors liv. Även dessa medel kan vara starkt vanebildande. En kriminalisering som nu föreslås av bruket av dopningsmedel är befogad. Någon skillnad mellan alkoholbruk och narkotikamissbruk finns egentligen inte ur teoretisk synpunkt. Hur pass vanebildande alkohol är kan vara mycket individuellt. Ur praktisk synpunkt finns däremot betydande skillnader, kanske framför allt därför att alkohol är ett av samhället sanktionerat berusningsmedel. Alkohol kan konsumeras utan vare sig medicinska eller sociala konsekvenser. Alkohol kan visserligen också leda till missbruk med svåra negativa konsekvenser både medicinskt och socialt, men detta är inte regel. Narkotikabruk däremot ingår i vårt land inte i vårt normativa beteende. Trots mångårigt arbete har man ännu inte fått fängelserna narkotikafria. Man räknar med att omkring 45 % av de intagna på fängelserna är narkotikamissbrukare. Rekryteringen av nya missbrukare är också mycket stor. Detta är otillfredsställande. Här om någonstans måste man ha en nollvision. Lösningen kan ligga i en differentiering av klientelet och mycket större restriktivitet vid permissioner. Besöksverksamheten bör inte vara fri utan ske i skilda glasruteförsedda rum för dem som har ett konstaterat narkotikabruk. Fortsatt regelbunden provtagning borde vara en självklarhet. Bättre utredningar när personal misstänks smuggla in narkotika och verkligt kännbara straff för detta är en annan åtgärd. Jag stöder självklart alla moderata reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 i socialutskottets betänkande 4.

Fru talman! Låt oss först konstatera att begreppet droger innefattar såväl legala som illegala droger. Vi får inte glömma att den drog som skapar flest problem såväl vad avser mänskligt lidande som samhällsekonomiskt är den legala drogen alkohol. Detta är nödvändigt att konstatera för att se helheten men får naturligtvis inte skymma det faktum att narkotika och andra illegala droger utgör ett växande problem som kräver betydande samhällsinsatser för att motverkas. Tillgången på droger ökar dramatiskt över hela Europa, och den illegala droghandelns besväras numera inte mycket av t.ex. gränskontroller. De s.k. syntetiska drogerna tillverkas både inom och utom landet och utgör ett nytt och än mer svårkontrollerat område. Narkotika och droger är ett stort och växande hälsoproblem, inte minst för många unga människor som i dagens samhälle blir alltmer exponerade för en ständigt växande flora av nya och gamla droger. Utöver hälsoproblemen utgör den ökade drogförekomsten också ett växande socialt problem. Vänsterpartiet menar att de djupnande ekonomiska klyftorna i vårt land, den ökade segregationen, arbetslösheten och marginaliseringen av stora grupper människor utgör en grogrund för ett växande missbruk av droger och för nyrekrytering. Här finns inga enkla orsakssamband, det vill jag understryka, men avsaknad av hopp och framtidstro är ett signum för hundratusentals människor i vårt land, och detta är mycket allvarligt och har betydelse för rekrytering av nya missbrukare. Därtill kommer att utslagningen av människor med missbruksproblem i viktiga och för alla människor avgörande sociala sammanhang som arbete, utbildning och boende är mer definitiv och brutal i dag än vad den var för bara några år sedan. I Sverige har vi av tradition en massiv och bred uppslutning kring en restriktiv narkotikapolitik, med en strävan att motarbeta allt bruk av narkotika syftande till ett narkotikafritt samhälle. För att uppnå detta krävs en balans av åtgärder av förebyggande och informerande karaktär, behandling och rehabilitering av människor med missbruksproblem samt åtgärder och sanktioner som är ämnade att verka restriktivt och stoppa tillförsel och handel. Vänsterpartiet sluter upp bakom denna politik och utgår från att enigheten kring dessa utgångspunkter fortsätter att gälla, för det är värdefullt och viktigt utåt. Vi har hittills i Sverige haft en mer begränsad utbredning av narkotikamissbruk än många jämförbara länder, även om problemen växer också här. Till denna mer gynnsamma utveckling torde just balansen mellan åtgärder av olika karaktär bidra. Det går inte att enbart använda restriktioner och repressiva åtgärder. Vid många internationella jämförelser visar det sig inte vara särskilt framgångsrikt. Regeringens narkotikapolitiska redogörelse lyfter fram denna balanserade politik som utgångspunkt även i fortsättningen. Det anser vi i Vänsterpartiet vara viktigt och värdefullt. Det finns dock anledning, menar vi, att vara kritisk och ifrågasättande när det gäller just balansen mellan olika åtgärder som den har utvecklats under senare år. På den förebyggande sidan har det i många kommuner skett en kraftig neddragning av insatser i skolorna, t.ex. ANT-undervisningen. Fritisverksamheten har också drabbats kraftigt på många håll. Även den sociala fältverksamheten, den uppsökande verksamheten, har kraftigt beskurits på många håll. LVM-hem har skurits ned kraftigt. Beläggningen totalt på alla behandlingshem - det gäller alltså även frivilligplaceringarna, har också gått ned på ett mycket radikalt sätt. En förklaring till denna utveckling tycks vara den överallt växande förekomsten av öppenvårdsprojekt som tagit över behandlingen av många missbrukare. Det finns ingen anledning att generellt ifrågasätta framväxten av nya öppna behandlingsformer men som så ofta i socialt utvecklingsarbete svänger pendeln så kraftigt att det ger anledning till eftertanke. Det är svårt att tänka sig att grava missbrukare, som för bara några år sedan placerades på behandlingshem med omfattande insatser, nu får behoven tillgodosedda i öppenvård med vanligen glesa personalinsatser. De har tillsyn men det är ibland allt de får. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det är nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet åt utvecklingen på behandlingsområdet framöver. Vi i Vänsterpartiet menar att det, tyvärr, finns en risk även i vårt land med att bemöta dessa växande drogproblem med enbart högre straffsatser och repressiva insatser. Vi är säkert helt överens om att även i fortsättningen ha kraftfulla åtgärder riktade mot försäljning, hantering och innehav av narkotika och andra illegala droger. Men när det kommer ned till bruket av droger borde det vara problematiskt med ytterligare straffskärpningar för alla människor som menar allvar med att behålla balansen i samhällets utbud av insatser. Detta gör att vi i Vänsterpartiet, mot den bakgrund som jag har tecknat, i dagens situation motsätter oss en kriminalisering av bruket av dopningsmedel, som ju föreslås i regeringens proposition. Vi kan tänka oss skärpta straffsatser för langning och försäljning men att kriminalisera bruket utan att mer precist ange hur ansträngningarna skall ökas för att erbjuda missbrukarna lämplig vård och behandling är något som vi i Vänsterpartiet för närvarande motsätter oss. Jag vill i sammanhanget också erinra om att flera tunga remissinstanser - exempelvis Göta hovrätt, - avstyrker kriminalisering. Ett skäl för flera av dem är att detta strider mot den straffrättsliga principen att inte straffbelägga handlingar riktade mot den egna personen eller det egna intresset. Till yttermera visso kan vi konstatera att framtiden är synnerligen oviss för ett av de fåtaliga centrum för kunskap och kompetens som finns på området, nämligen Dopingjouren. Vi ställer oss bakom den motion från Kerstin Heinemann m.fl. som syftar till initiativ för att trygga Dopingjourens framtid. Alla här som menar allvar med att behålla kunskaper och kompetens på området borde, tycker vi, stödja den reservation som vi och andra partier har lagt. Det innebär ett litet ekonomiskt åtagande men verksamheten har stor betydelse för utvecklingsarbetet på området. Det understryks också av Riksidrottsförbundet, som ju har kunskaper på området. Som jag redan framhållit ser vi i Vänsterpartiet positivt på grunderna för narkotikapolitiken som de formuleras i regeringens skrivelse, och vi bejakar det arbete som Narkotikakommissionen inlett. Vi vill dock komplettera och förtydliga på några punkter, som framgår av reservation 8. Det handlar om att belysa inte minst ungdomars livssituation på ett bredare sätt än vad direktiven antyder. Det gäller att peka på riskmiljöer men också på alternativ till drogmissbruk. Vi framhåller också värdet av att försöka kostnadsberäkna ökade ansträngningar avseende förebyggande och behandlande insatser så att dessa blir synliga, också i jämförelse med kostnader för repressiva insatser. Slutligen är det viktigt att tydligt belysa och beskriva de starka krafter i Europa som i dag verkar för legalisering och liberalisering av droger så att bättre kunskap kan spridas och för att effektivt bemöta den propagande som alltmer oblygt når oss. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 8 vad avser socialutskottets betänkande 4 samt till reservationerna 1 och 2 vad avser socialutskottets betänkande 5. Vi står självfallet också bakom våra övriga reservationer men för tids vinnande avstår jag från fler yrkanden.

Fru talman! Narkotika och andra droger är ett gissel för alla dem som blir inblandade i sådant. För dem som fastnar i ett beroende blir beroendet ett fängelse som inte stannar vid missbruket utan som får vidare konsekvenser, både socialt och medicinskt. Det svenska samhället gör tillsammans med frivilligorganisationer och enskilda stora och behjärtansvärda insatser, vilka är värda allt stöd. Det allra viktigaste är dock att människor inte hamnar i en missbrukssituation. Det är därför glädjande med den övergripande samsyn om ett narkotika och drogfritt samhälle som utskottets betänkande ger uttryck för. Vi kristdemokrater anser att arbetet med att uppnå målet om ett narkotikafritt Sverige oförtrutet måste fortsätta. Samhället måste klargöra att bruk och missbruk av narkotika är oacceptabelt. Information och normöverföring på detta område kan inte nog betonas, och här måste alla hjälpas åt - föräldrar, skola, sociala myndigheter, frivilliga organisationer och enskilda. Ibland skiljs det på socialpolitik och kriminalpolitik, trots att dessa borde ses i ett sammanhang. Vid narkotikabekämpning räcker inte nationellt arbete, utan ett internationellt samarbete är nödvändigt för att stoppa narkotikaflödet. Det är bl.a. därför som vi kristdemokrater i vårt budgetförslag vill anslå mer pengar än riksdagsmajoriteten till tullen för en bättre gränskontroll. En ny effektiv narkotikabekämpning inom kriminalvården måste byggas upp. Förekomsten av narkotika på anstalter är oacceptabelt. Till vissa delar som berör t.ex. finansiering av rehabilitering, där vi vill undersöka möjligheterna till statlig garanti som hjälp till kommunerna, utbytesverksamhet av sprutor, missbrukssituationen på kriminalvårdsanstaler och synpunkter på Narkotikakommissionens arbete har vi lämnat reservationer. Fru talman! Problemet med syntetiska droger har ökat och blivit alltmer sofistikerat. Nya, hälsofarliga missbruksmedel som inte kan definieras som narkotika, dopningsmedel eller läkemedel förekommer. Dessvärre ökar tillgängligheten till dessa produkter, trots att arbetet för att motverka spridning pågår. Alltfler ungdomar har fått tillgång till dessa varor med drogliknande effekter, ibland med mycket allvarliga konsekvenser. Det ligger i både samhällets och medborgarens intresse att hälsofarliga missbruksmedel inte florerar i samhället - det gäller då oftast bland våra ungdomar. Det finns också ett viktigt folkhälsoperspektiv i dessa frågor som inte nog kan överskattas. De möjligheter till inskränkningar på området som nu ges måste ske med restriktivitet så att hälsokostvaror och godkända naturläkemedel inte drabbas av den nya lagen. Kriminalitet, sexuella övergrepp m.m. är ofta knutna till bruk av droger i någon form. Inte bara missbrukaren utan även omgivningen involveras, ibland t.o.m. som brottsoffer. I många fall leder missbruket till livslånga problem både för missbrukaren och det sociala nätverket, om nu något sådant existerar. Därför har samhället och beslutsfattare ett ansvar även på detta område som inte kan avsägas. Dopning och dopningsmedel är ett annat bekymmer som tyvärr förekommer - till skada för dem som brukar dessa medel. Främst är det unga människor som använder dopningsmedel, vilket ytterligare förstärker allvaret med problemet. Konsekvenser av bruket av dopningsmedel är allvarliga fysiska bieffekter och ibland bestående men. Samhället bör med kraft motverka att unga människor utsätter sig för dylika hälsorisker. Rent generellt bör man inta en restriktiv hållning till inskränkningar för den enskilde medborgaren, men dessvärre måste samhället vid vissa tillfällen tillgripa begränsningar för det allmännas bästa. Detta är ett av dessa. Fru talman! Till sist yrkar jag bifall till reservation 9 i SoU4. För övrigt står vi bakom våra motioner, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Hela 96 % av svenska folket anser att det behövs kraftfullare åtgärder från samhällets sida för att hejda narkotikamissbruket enligt en nyligen gjord SIFO-undersökning. Det visar tydligen vilket starkt stöd och starkt krav som ställs på att det verkligen vidtas långtgående åtgärder, på alla nivåer, för att bekämpa narkotikamissbruket, att det görs resolut, tydligt och med kraft innan det blir för sent att hejda en förödande utveckling. Det finns således en allmän folkförankrad uppfattning att vi skall göra rent hus med knarket. En annan viktig förutsättning är den politiska samsyn som råder om att den svenska narkotikapolitiken bygger på en kompromisslös inställning, att vi skall ha ett narkotikafritt samhälle. Jag vill tydligt och klart markera att Centerpartiet står bakom detta synsätt. Ett narkotikafritt samhälle är ett lika högt ställt som viktigt mål som ger uttryck för samhällets hållning till narkotikan, att vi inte accepterar att narkotikan integreras i samhället. Målet om ett nakotikafritt samhälle uttrycker, enligt min uppfattning, optimism och en positiv människosyn. Det går att hejda narkotikans framfart, och det går att rehabilitera missbrukare. Det finns dock farliga drogliberala krafter, främst i vår omvärld. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kanske fler partier, bör t.ex. ägna kraft åt att påverka sina partikamrater i Europaparlamentet. Vi måste stenhårt arbeta för att få förståelse och genomslag för den svenska narkotikapolitiken, klargöra att ökad legalisering av narkotikan leder till ökad tillgänglighet, som i sin tur leder till ökad användning av narkotika och andra droger. Jag och Centerpartiet delar det allra mesta av innehåll och bedömningar i utskottets betänkanden. Utöver de principiella utgångspunkterna krävs ett batteri av åtgärder, av många och på alla nivåer - internationellt och nationellt, av myndigheter, organisationer och enskilda, förebyggande och vårdande insatser. Framför allt krävs det att vi som vuxna i olika roller som förälder, lärare, fritidsledare etc. ges kunskaper och stöd att ta vårt ansvar. Att reagera, säga nej, markera gränser och normer är att bry sig om och visa kärlek. Jag har - om jag tillåts vara lite personlig - som pappa fått den bok om droger som Folkhälsoinstitutet givit ut. I materialet beskrivs nya preparat, diskuteras rollen som tonårsförälder och ges kunskaper, tips och råd. Jag tycker att det är ett bra exempel på vad som kan göras men som självfallet enbart är ett komplement till alla övriga insatser som krävs. Mot bakgrund av att utbudet av droger ökat, att alltfler ungdomar visar intresse för och prövar narkotika känns det oerhört angeläget att prioritera just ungdomsgruppen. Fru talman! Centerpartiet står bakom två flerpartireservationer i narkotikabetänkandet SoU4. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7. I den förstnämnda reservationen handlar det om sprututbytesverksamheten, där vi menar att pågående projekt i Malmö och Lund med utdelning av fria sprutor till narkotikamissbrukare skall avbrytas. Att först säga ja till en kompromisslös inställning och till det narkotikafria samhället och att därefter acceptera en verksamhet som tillhandahåller de verktyg som behövs för att injicera narkotika är inte att vara konsekvent och står i strid med en restriktiv hållning till narkotikamissbruket. I den andra, reservation 7, vill vi markera betydelsen av en effektiv narkotikabekämpning på kriminalvårdsanstalterna. Ambitionen måste vara att alla anstalter skall vara narkotikafria. Narkotikafria fängelser är ett viktigt led i kampen mot narkotika. Centerpartiet tillstyrker betänkandet om syntetiska droger, dopning m.m., SoU5. Vi ökar beredskapen och möjligheterna att möta nya droger, ingripa mot hälsofarliga missbruksmedel och att tillgripa åtgärder mot dopning. Ett gammalt centerkrav, att bruket av dopningsmedel skall kriminaliseras, blir enligt detta förslag genomfört. Det tycker vi är utmärkt. Jag är förvånad över att Vänsterpartiet som enda parti inte ställer sig bakom detta. Debatten från 1980-talet dyker upp i minnet åtminstone hos mig. Jag skulle vilja direkt fråga Vänsterpartiets representant: Vill man som en konsekvens att ställningstagandet här också riva upp det beslut som vi en gång i tiden kämpade för att få igenom, nämligen att förbjuda konsumtion av narkotika?
Fru talman! Kenneth Johansson torde känna till att Vänsterpartiet är en stark motståndare till alla former av legalisering av droger. Vi ser mycket kritiskt på framväxten av en legaliseringsrörelse i Europa. Vi ger klart uttryck för detta i vår reservation 8 i SoU4. Vi för fram att kommissionen skall studera och kritiskt analysera legaliseringsrörelsen för att den skall kunna bemötas med sakliga argument. Jag undrar om Kenneth Johansson kanske är beredd att stödja den reservationen med tanke på att vi tycks vara överens om sakinnehållet. Det vore bra med ett klarläggande på den punkten. Vi måste se samlat på utvecklingen. Jag ägnade ganska mycket tid åt att beskriva bristen på balans som den har kommit att utvecklas mellan olika typer av åtgärder: förebyggande, behandlande och restriktivitet. Kenneth Johansson uppehöll sig särskilt vid det restriktiva. Jag är lite orolig för hur Kenneth Johansson ser på balansen. Är det viktigt att behålla balansen i åtgärderna? Det är en enkel fråga som det går att svara ja eller nej på. Är vi överens på den punkten?
Fru talman! För det första anser jag att den reservation som omnämns täcks av den uppgift som Narkotikakommissionen har. För det andra tror jag att Rolf Olsson lyssnade aningen dåligt på mitt anförande. En mycket stor del av det ägnade jag åt att tala om förebyggande åtgärder - föräldrarollen och det faktum att vi måste se till att skapa ett samhälle som gör att människor inte kommer i de fruktansvärda situationer som missbruk av alkohol eller narkotika och annat missbruk leder till. Jag tycker verkligen att det finns balans både i Centerpartiets politik och i det anförande som jag nyligen höll.

I det fallet mäler Vänsterpartiet som enda parti ut sig. Jag fick inget var på min fråga om det är så att Vänsterpartiet analogt med sitt ställningstagande i dag också vill riva upp förbudet mot att konsumera narkotika.
Fru talman! Vi har inget aktuellt förslag om att riva upp detta beslut. Jag varnade för en utveckling mot högre straffsatser, och jag hoppas att vi är överens på den punkten, Det finns en antydan i Kenneth Johanssons anförande om att vi på något sätt skulle vara positiva till dopningsmedel. Jag vill understryka att vi inte är ensamma om att vara negativa till kriminalisering av bruket av dopningsmedel. Sådana tunga remissinstanser som Göta hovrätt, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Brottsförebyggande rådet är också negativa till en kriminalisering. Jag tycker, Kenneth Johansson, att detta är en svår fråga, eftersom den strider mot en viktig straffrättslig princip. Det vore en befrielse om också Kenneth Johansson kunde säga att det inte är någon enkel fråga.
Fru talman! Detta är inte någon enkel fråga, men det handlar om tydliga budskap, om att vara konsekvent och om att resolut ta tag i problemen. Här är ett exempel på vad vi politiskt kan göra. Jag markerade att det var bland de politiska partierna i denna församling som Vänsterpartiet som ensamt parti har en annan uppfattning. Efter att ha varit med under beredningen och läst betänkanden och proposition vet jag också att det finns underlag för olika bedömningar. Men när man gör en sammanvägning kommer man fram till en slutsats om vad man politiskt vill göra, och jag är glad för att det finns en stor, bred enighet - bortsett från Vänsterpartiet - om att vi skall ge ett klart besked om att vi skall göra allt vad som står i vår makt, inklusive att även förbjuda konsumtion av dopningsmedel. Jag tycker att detta är ett tydligt budskap.

Fru talman! Först vill jag framföra att Folkpartiet helt delar utskottets bedömning när det gäller att målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Det är också av mycket stor vikt att vi har en politisk enighet här i riksdagen kring detta och att den uppfattningen stöds av en stor majoritet av människorna i Sverige. Det ger oss en bättre förutsättning att bekämpa narkotikabruket än vad man har i många andra länder. Vi delar också uppfattningen att narkotikapolitiken måste bygga på en kombination av olika insatser och även på att man med kraft skall motverka ungdomars narkotikaanvändning. Fru talman! Folkpartiet har reservationer till detta betänkande, men de handlar inte om narkotikapolitikens inriktning. Den första reservationen handlar om vård och rehabilitering. Modern forskning börjar nu att kunna ge svaret på varför en del människor utvecklar beroende till och missbruk av ämnen som narkotika, alkohol och tobak. Det finns också forskning som tyder på att även ärftliga faktorer kan spela en roll för benägenheten att utveckla ett beroende. Vi anser därför att det är viktigt att forskningen kring narkotika inte ses isolerad från övriga beroendeframkallande medel. Vården och rehabiliteringen av missbrukare måste också bli effektivare. Den måste individualiseras, och personalen behöver en grundlig och seriös utbildning. Kvinnliga narkomaner måste kunna få välja att komma till avdelningar med bara kvinnor. Många narkotikamissbrukare är inte kända inom missbrukarvården. Däremot är de kända av t.ex. Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Ansvariga myndigheter bör därför enligt vår uppfattning ta kontakt med dessa ideella organisationer för att ta reda på i vilken omfattning dessa missbrukare inte sökt samhällets missbrukarvård och skälet därtill. Metadonbehandling bedrivs i Uppsala, Stockholm och Skåne. Övriga delar av landet måste remittera sina patienter dit. Det händer att man avstår av ekonomiska skäl. Vi ser det som mycket olyckligt, eftersom metadonbehandling tillsammans med psykosocialt stöd har positiva effekter och ger humanitära vinster. Dessutom är sådan behandling samhällsekonomiskt lönsam. Fru talman! I regeringens skrivelse nämns att ca 45 % av de intagna på svenska fängelser är narkotikamissbrukare. Det är inte acceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att en person börjar sitt missbruk under vistelsen på fängelset. En del åtgärder har vidtagits, men resultaten har låtit vänta på sig. Vi anser därför att det bör prövas att låta människor med missbruksproblem avtjäna sitt fängelsestraff på en särskild anstalt där det bara finns andra missbrukare. Att bekämpa narkotikan på fängelser är en viktig del i bekämpningen av narkotika. Fru talman! Till detta betänkande har vi från Folkpartiet ett par reservationer, men vi har också avgivit ett särskilt yttrande som knyter an till vårt förslag när det gäller forskningen. Det kommer ju att inrättas ett särskilt alkohol och narkotikaforskningsinstitut. Det är inte riksdagen som ger riktlinjer för vad institutet skall forska om, men vi tycker att det är olyckligt att man inte får forska om flera medel - eftersom vi vet att det finns samband mellan olika beroendeframkallande medel - så att det blir en sammanhängande forskning kring beroendeframkallande medel. Fru talman! Jag går nu över till betänkande SoU5, som behandlar kontroll av syntetiska droger och åtgärder mot dopning. Folkpartiet välkomnar att regeringen förslår att bruket av dopningsmedel kriminaliseras och att förebyggande insatser och andra åtgärder vidtas för att åtgärda problemet. Vi har dock några invändningar mot propositionens och utskottets majoritetsförslag. Fru talman! I utredningen Doping från 1996 beskrivs Dopingjouren på Huddinge sjukhus. Det är en telefonjour som är bemannad med två sköterskor, och den är öppen för allmänheten i hela landet. Jouren förmedlar också kontakt med specialister inom sjukvården för uppföljning av dopningsrelaterade problem. Under 1997 tog man hand om 3 464 samtal medan 2 083 inte kunde besvaras på grund av resursbrist, vilket visar att behovet är stort. Folkhälsoinstitutet finansierade verksamheten från början, men avbröt den eftersom man ansåg att det fanns kunskap lokalt och regionalt kring drogproblematiken. Dopingjouren har sedan finansierats av Pharmacia & Upjohn, men den finansieringen upphör i och med utgången av 1999. Dopingjouren samverkar med det landstingsfinansierade Kompetenscentrum för dopingfrågor, som finns vid Huddinge sjukhus. Kompetenscentrum utvecklar behandlingsprogram för missbrukare av dopningsmedel. Kompetenscentrum är beroende av Dopingjouren, och om den upphör försvinner också Kompetenscentrums verksamhet. Verksamheten är också viktig för fortbildnings och vidareutbildningsinsatser. På det här sättet avhänder man sig den kunskap som finns samlad och som behövs för de utbildningsinsatser som bl.a. föreslås i propositionen. Vi från folkpartiet bedömer att det inte finns tillräcklig kompetens för rådgivning och kunskapsinhämtande lokalt och regionalt. Därför är det av stor vikt att Dopingjouren finns kvar som en riksresurs. Detta gäller naturligtvis såväl för den enskilde som vänder sig till Dopingjouren med frågor som för den verksamhet som jag tidigare har beskrivit. Vi föreslår därför i vår reservation nr 1 att staten bör ta upp förhandling med Landstingsförbundet för att verksamheten vid Dopingjouren skall kunna fortsätta sin viktiga uppgift att bekämpa dopningen. Fru talman! Trots att Läkemedelsverket, Riksidrottsförbundet och Dopingjouren har fört fram behovet av en särskild myndighet för dopningsfrågor anser regeringen och utskottets majoritet att en sådan är överflödig. Vi delar inte den uppfattningen. Risken är stor att frågorna faller mellan olika stolar. Det måste t.ex. vara säkerställt vem som har ansvar för den samlade kunskapen om dopning, vem som skall slå larm om nya dopningsmedel, vem som skall klassa dem och vem som har ansvar för att registrera problem och bieffekter av dopningsmedel. Vi anser därför att någon av de myndigheter som möter dopningsfrågorna skall få huvudansvaret för tillsynen. Socialstyrelsen är den myndighet som ligger närmast till, men vi anser att regeringen bör få i uppdrag att utreda var ansvaret bör läggas och sedan återkomma till riksdagen med förslag. Folkpartiet anser också att regeringen i sina regleringsbrev till berörda myndigheter borde ange hur resurserna skall säkras för det här området. Utan resurstillskott eller tydliga anvisningar från regeringens sida om vad som skall nedprioriteras till förmån för dopningsinsatserna riskeras effekterna av förslaget i propositionen. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer i dessa båda betänkanden. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 1